I går kväll nåddes vi av budet att vår riksdagskamrat Maja Ohlin gått ur tiden. Maja Ohlin bevistade i år sitt femte riksmöte. Hon var väl rustad och förberedd för arbetet i riksdagen och anförtroddes snabbt viktiga uppdrag. Hon hade ett brinnande intresse för de sociala frågorna. Hon var i många år verksam i landstinget i Jönköpings län innan hennes hemkommun överfördes till Hallands län. Hon åtnjöt ett mycket stort förtroende i hembygden och beklädde många viktiga förtroendeuppdrag där. Hon stod i spetsen för de socialdemokratiska kvinnorna i hemlänet. Vi som haft förmånen att känna henne väl såg med beundran hur hon in i det sista sin svåra sjukdom till trots fullgjorde de uppgifter hon tagit på sig. Vi minns henne som en hjälpsam och god riksdagskamrat och lyser frid över hennes minne.

Herr talman! Först några ord om dagens debatt. Talmanskonferensen har hemställt till utskotten att planera sitt deltagande i debatterna så, att vi skall kunna klara av den här sessionen till den 10 juni som är planerat. Jag vill säga att socialdemokraterna i utrikesutskottet inför dagens debatt har tagit denna vädjan ad notam. Att vi alltså bara har tre talare på dagens talarlista med en taletid på sammanlagt fyrtio minuter tyder inte på ett ointresse för de biståndspolitiska frågorna, utan det är därför att vi har velat medverka till den här begränsningen av debatten. Herr talman! Ett kännetecken för svensk utrikespolitik under efterkrigstiden har varit att vi i växande omfattning sökt bidra till att stärka de krafter och de nationer som strävar efter nationellt oberoende, demokrati och social rättvisa. Vi har ansett att en sådan politik är både riktig och nödvändig i en tid då allt fler folk och nationer rest sig mot kolonialism, mot förtryckarregimer och mot multinationella företags rovdrift. Vi menar att en alliansfri och aktiv utrikespolitik till stöd för den tredje världens frigörelsekamp också ligger i vårt nationella intresse. Denna inriktning av vår utrikespolitik blev också tidigt vägledande för vårt internationella biståndssamarbete. 1962 års proposition blev här rättesnöret. Biståndspolitiken har sedan under 1970-talet varit föremål för ett grundligt utredningsarbete, vilket resulterade i att vi här i riksdagen hösten 1978 slog fast riktlinjer för den framtida biståndspolitiken, riktlinjer som i stort sett blev en bekräftelse på att den tidigare förda biståndspolitiken skulle fortsätta. Riksdagen slog fast de fyra målen för biståndspolitiken, nämligen att biståndspolitiken skall syfta till att främja ökad resurstillväxt, ekonomisk och social utjämning, ekonomisk och politisk självständighet samt demokratisk samhällsutveckling. I årets budgetproposition upprepas målen, och det sägs vidare att ”gemensamt syftar dessa mål till att främja social rättvisa för de fattiga människorna”. Vi tycker oss dock finna att de biståndspolitiska målen har tonats ned en aning i årets budgetproposition, och vi beklagar det. Till det betänkande vi i dag diskuterar finns 22 socialdemokratiska reservationer fogade, till vilka jag med en gång ber att få yrka bifall, herr talman. Antalet reservationer kan kanske ge ett intryck av att vi är mycket oeniga, men så är inte fallet. Vi socialdemokrater har tidigare efter regeringsskiftet 1976 pekat på och protesterat mot den tendens till ökad kommersialisering av biståndet som ägt rum — tillkomsten av Swedfund, blandade krediter m.m. —, och vi vidhåller denna kritik. I övrigt innebär våra reservationer i stort sett en omfördelning av medlen inom biståndsbudgetens ram, där vi i vissa fall gjort andra bedömningar om hur medlen bör fördelas än vad regering och utskottsmajoritet har gjort. Trots att vi så sent som 1978 lade fast inriktningen av den svenska biståndspolitiken så har — det kan jag väl avslöja här — diskussionen i utskottet mest uppehållit sig vid inriktningen av biståndet i framtiden, och det är centermotionen 1201 som har varit anledning till det. Låt mig först säga att socialdemokraterna står bakom utskottets skrivning när det gäller de allmänna riktlinjerna för biståndspolitiken. Men vi känner en viss oro inför de attacker mot den politik som vi är eniga om som centerns motion innebär. På grund av denna oro har vi utvecklat våra synpunkter i ett särskilt yttrande. Centern har också profilerat sig i ett särskilt yttrande, som jag hellre skulle vilja beteckna som en reservation — men man nådde här inte ända fram. Kanske man i slutskedet tvivlade på riktigheten i sina egna förslag. ”Världsnöden är allas gemensamma ansvar”, heter det i centermotionen. Så långt är vi alla överens, och likaså när det gäller att vi med svenskt bistånd skall försöka möta världens mest angelägna behov. Men sedan är det svårt att hänga med — både därför att det ibland är ganska luddigt skrivet och för att det är omöjliga förslag man lägger fram. Man kräver exempelvis att den svenska regeringen skall förelägga riksdagen förslag till program för världens mest angelägna behov. Ja, det är sannerligen ingen blygsamhet som döljer sig bakom de orden. Jag tror inte ens någon av stormakterna i all sin imperialistiska politik någonsin har tänkt sig att de skulle kunna göra ett program för världens mest angelägna behov. Det måste, som utskottet också helt riktigt påpekar, vara en uppgift för FN och andra internationella organ. Nej, jag tror att en svensk regering — vilken sammansättning den än må ha — har nog med att göra program för Sveriges mest angelägna behov. Centerns förmåga att lösa Sveriges problem kan ifrågasättas. Lokalsamhällets problem lämpar sig förmodligen bättre för centerpolitik än världens problem. En annan egendomlighet i centermotionen — något som jag emellertid inte kan återfinna i det särskilda yttrandet — är diskussionen om att de mottagande länderna inte skall få bestämma hur biståndet skall användas och att vi därför bör ha en starkare betoning av globala och regionala insatser. Sverige för en aktiv dialog med mottagarländerna i vilken vi anger vilka de svenska biståndspolitiska målen är, och vi kan och skall självfallet säga nej till begärda insatser som vi anser strida mot våra av riksdagen uppsatta mål. Men varken Sverige eller de internationella organen kan ifrågasätta den nationella integriteten, den suveräna statens rätt att själv bestämma sin politik. I centermotionen förfasar man sig över att vi ”sätter resurserna i händerna på regeringarna i de länder vi samarbetar med, så att de kan föra sin utvecklingspolitik”. Nå, än sen då? Vi i Sverige känner ganska väl till vilka behov som människorna här i landet har. Vi får utgå ifrån att detsamma gäller också i andra länder. Vi i Sverige har större möjligheter och större resurser att tillgodose våra medborgares behov än u-länderna har när det gäller att tillgodose sina. Vår regering åker visserligen världen runt numera och försöker låna pengar för att tillgodose våra behov.

Är det så centern har tänkt sig att Sverige skall agera i sin biståndspolitik? Herr talman! Egentligen borde jag kanske inte ha ägnat så många ord åt den framkomna centersynen på biståndspolitiken. Låt mig också säga att jag är till freds med att folkpartiet och moderaterna inte har gått på den flummiga syn som centern presenterat. Men jag tycker det är angeläget att påvisa att centern är på väg att krypa ur enigheten om vår biståndspolitik, en politik som rönt uppskattning och tillskansat sig ett gott anseende ute i världen, en politik som även FN-organen i viss mån tillägnat sig. Därmed är inte sagt att vi inte kan och skall vara flexibla inom det system vi är ense om. Att utvecklingen i u-länderna inte gått i den riktning som vi tänkte oss under 1950 och 1960-talen är helt riktigt. Den ekonomiska tillväxten har avstannat, i-ländernas ekonomiska situation har försämrats och u-länderna har ställts inför oöverstigliga problem. Världsekonomin befinner sig i kris. Krig och andra konflikter drabbar också i första hand u-länderna. Det är angeläget att Sverige med sin biståndspolitik — som jag inte har svårt att få stöd för hos den svenska opinion som jag möter — söker bidra till att lindra nöden hos de fattiga folken, hjälper dem att utveckla sina länder enligt deras egna önskningar och i enlighet med de svenska biståndspolitiska målen. Även om vi från socialdemokratiskt håll har vissa invändningar mot delar av biståndspolitikens utformning enligt de fastlagda målen, finner vi det angeläget att vi håller fast vid våra så sent som 1978 grundligt diskuterade och fastlagda riktlinjer och som vi ännu senare — nämligen 1980 — bekräftade att de fortfarande gällde. Biståndspolitiken är en del av utrikespolitiken. Vår aktiva utrikespolitik ligger fast sedan många år tillbaka. Vår biståndspolitik har också varit konsekvent i många år. Det är enligt vår mening angeläget att vi håller fast vid utformningen av biståndspolitiken, vars uppgift självfallet är att möta världens behov. Men vi skall göra det med ödmjukhet som inte skall tolkas som menlöshet, vi skall göra det med respekt för andra länders rätt att själva bestämma över sin politik och vi skall göra det med våra fastlagda mål som riktmärke. Jag vill sluta med att citera några rader ur Willy Brandts förord till rapporten Ett program för överlevnad. Han säger att världens utveckling inte bara är en ekonomisk process, och han fortsätter: ”De nya generationerna behöver inte bara ekonomiska lösningar, de behöver idéer som kan inspirera dem, hopp som kan uppmuntra dem och initiativ för att få dem i gång. De har behov av tro på mänskligheten, på mänsklig värdighet, på grundläggande mänskliga rättigheter, tro på värdet av rättfärdighet, på frihet, fred, ömsesidig respekt, på kärlek och generositet, på förnuft i stället för makt.” Herr talman! U-länderna har behov av att Sverige för en fast och konsekvent biståndspolitik.

Herr talman! Sveriges internationella utvecklingssamarbete har under det gångna året varit föremål för en ganska intensiv debatt. Debatten har gällt många ting. Effektiviteten av det nuvarande biståndet har ifrågasatts, och orsakerna till vår relativt ringa andel bundet bistånd har diskuterats. En av världens mest frejdade forskare inom u-landsproblematiken, vår egen landsman professor Gunnar Myrdal, har föreslagit att hela vårt bistånd skulle få karaktären av katastrofhjälp. Naturligt nog har också ländervalet kommit under debatt, och den diskussionen har fått näring av den s.k. landöversyn som SIDA på riksdagens och regeringens uppdrag genomfört av biståndet i vart och ett av våra mottagarländer. Den ekonomiska kris som Sverige befinner sig i och som vi i dagarna har fått nya och belysande siffror om har även föranlett funderingar om biståndets storlek för framtiden — det är rätt naturligt. Kan de fem miljarderna bibehållas i framtiden? Den frågan blir brännande när utlandsupplåningen tar sådana proportioner som den i dag gör. Den regeringsproposition som utskottet har haft att behandla har i stort sett följt gamla tankebanor. SIDA:s landöversyn har icke föranlett regeringen att föreslå någon mer omfattande förändring av biståndet. Vad gäller samarbetet med enskilda länder föreslås att biståndet till Pakistan och Somalia skall övergå i andra samarbetsformer. I övrigt kvarstår länderkretsen oförändrad, och biståndets totala omfattning följer det fastställda enprocentsmålet, beslutat för lång tid sedan, låt vara med en viss förändring i beräkningsgrunden härför. I utskottet föreligger också enighet om grundvalen för det svenska biståndet, sådant det presenterats av regeringen i budgetproposition. Fru Sigurdsen har alldeles rätt i detta konstaterande. De 22 socialdemokratiska reservationerna gäller, såsom fallet varit under en följd av år, i flertalet fall landramarnas storlek i enskilda mottagarländer. Det bör här noteras att socialdemokraterna föreslår en höjning av biståndet till Vietnam och icke nöjer sig med den miljon svenska kronor om dagen som vi nu lämnar och som utskottsmajoriteten föreslår skall fortsätta. Inte heller i fråga om Cuba har socialdemokraterna helt velat acceptera att riksdagsmajoriteten på sin tid beslöt om biståndets upphörande utan i stället velat att man på en annan väg skulle tillgodose kubanska önskemål genom bredare samarbete och för detta syfte föreslagit 20 milj.kr. Vpk är förstås mer rundhänt mot sina vänner och föreslår 70 milj.kr. för samma ändamål. På en punkt har socialdemokratiska reservationer en mer principiell innebörd, som fru Sigurdsen också framhöll. Reservanterna talar om biståndets s.k. kommersialisering och vänder sig mot att regeringen under de gångna två tre åren infört några nya instrument för samarbete med u-länderna, nämligen industrifonden Swedfund och systemet med förmånliga krediter. De förändringar av biståndet som dessa nya instrument medfört har, enligt reservationen, försämrat möjligheterna för det direkta biståndet att spela den roll i u-ländernas strävan till ekonomisk och social rättvisa och oberoende, varom det tidigare rått bred politisk enighet. Utskottsmajoriteten har svårt att förstå socialdemokraternas känslighet på denna punkt. För det första rör det sig om beloppsmässigt mycket blygsamma förändringar. För det andra är det fråga om förändringar som u-länderna själva inte alls har något emot utan t.o.m. har uttryckt önskemål om. Det tror jag socialdemokraterna numera måste gå med på. Vi noterar också med viss tillfredsställelse att socialdemokraterna i år inte yrkar på att Swedfund skall upphöra med sin verksamhet eller att själva systemet med förmånliga krediter skall slopas. I själva verket är de mycket begränsade förändringar som vidtagits i biståndets inriktning sedan socialdemokraterna lämnade regeringsmakten en naturlig följd av att våra förbindelser med biståndsmottagarländerna efter hand blivit alltmer intensiva och mångskiftande, alltmer lika de relationer som gäller mellan jämbördiga länder över huvud taget. Och det var väl det som var meningen med biståndet! Icke heller kan vi riktigt förstå vad socialdemokraterna menar med att industrisamarbete och kreditmöjligheter är till men för u-ländernas oberoende och den ekonomiska rättvisan i världen. Som utskottet framhåller i detta avsnitt av betänkandet är det inte nödvändigtvis så att det landinriktade, landprogrammerade biståndet alltid har de bästa förutsättningarna att uppfylla de biståndspolitiska målen. Biståndsmålen gäller hela biståndet, alltså även den del som socialdemokraterna kallar kommersiell. Låt mig här tillägga några ord om landprogrammeringen, som socialdemokraterna ju anser vara särskilt väsentlig. Utskottet uppehåller sig relativt utförligt vid denna fråga. Principen att mottagarländerna måste ha ett avgörande inflytande över biståndets utformning står fast. Samtidigt ger utskottet klart uttryck för att denna princip icke kan tillämpas utan någon inskränkning. Vårt biståndssamarbete har givit oss — och våra motparter — många erfarenheter under åren, ibland mycket dyrköpta erfarenheter. Vi vet nu att det inte räcker med att regimerna i vissa mottagarländer anses ha s.k. progressiva partiprogram och goda föresatser för att biståndet skall bli lyckosamt och få de effekter båda parter tänkt sig. Därför är utskottet inte främmande för att även givarparten, i SIDA:s kappa, gör sin mening hörd i dialogen med mottagarländerna och vid behov ställer krav på dem. I denna dialog skulle parterna kunna utarbeta metoder för en effektiv granskning av biståndet, heter det bl.a. i betänkandet. Utskottet föreslår också, bl.a. som en följd av olika motioner — och det är ett önskemål till regeringen — att regeringen i nästa års budgetprogram skall lämna riksdagen redovisning av den pågående utvärderingen av biståndet. Bland årets biståndsmotioner har en centermotion om inriktningen av biståndet tilldragit sig en viss uppmärksamhet, och det är inte utan skäl. Jag skall inte gå närmare in på den, men jag vill konstatera att utskottet kunnat uppnå en enhällig skrivning även om denna motion, eftersom centerpartiet endast har ett särskilt yttrande. De åsiktsskillnader som kvarstår finns redovisade i detta särskilda yttrande. Att märka är också att synpunkterna i centerns motion i vissa avseenden tillgodosetts av utrikesutskottet — jag hänvisar där till s. 37 och följande i betänkandet. Där enas vi t.ex. om att en fortsättning av biståndet kan aktualiseras på grund av krig eller systematiska brott mot grundläggande mänskliga rättigheter. Även av andra skäl bör en avveckling av det långsiktiga biståndet kunna äga rum och en övergång till biståndssamarbete i andra former ske. Därmed finns också utrymme för en bortre tidsgräns — som motionärerna påyrkar — i särskilda fall, eftersom dessa länder i god tid bör påminnas om att en avveckling av biståndet kan ske i framtiden. Det bredare samarbetet ger särskila möjligheter därför liksom Swedfund och systemet med förmånliga krediter. Med andra ord: Vid utskottets behandling av propositionen har icke uppstått strid om grundvalen för det svenska biståndssamarbetet. Detta innebär dock icke, herr talman, att det icke skulle finnas åsiktsskillnader — och även markerade sådana — på särskilda punkter. Och om jag nu upphör att vara talesman för utskottet och i stället talar för moderata samlingspartiets räkning, må det tillåtas mig att än en gång understryka behovet av effektivitet och resultatvärdering av biståndet, vilket moderaterna successivt fått ökat gehör för under senare år. Detta ökade gehör återspeglas i betänkandet. I två särskilda yttranden har vi emellertid funnit anledning att ytterligare markera våra synpunkter. Det ena gäller bundet bistånd, och därom kommer Ingrid Sundberg att tala. Det andra gäller biståndet till Vietnam — ett gammalt ämne i dessa debatter. Enligt det avtal som Sverige senast ingått rörande skogsindustriprojektet Bai Bang i Vietnam, vilket avtal gäller till den 30 juni 1983, skall Sverige stå för 2 miljarder kronor, varav 1600 miljoner i investeringsbidrag och 400 miljoner i driftbidrag. Bidragen till de båda sjukhusbyggena ligger utanför detta belopp och har ej heller i riksdagen på något håll någonsin föranlett någon erinran. Men mot Bai Bang har kritiken varit desto starkare. Jag behöver här inte ingå på förhistorien; den torde vara tillräckligt känd i kammaren efter alla debatter och efter all pressdiskussion. Låt mig bara än en gång erinra om att när riksdagen först informerades om planerna kostnadsberäknades projektet till högst 600 milj.kr. för Sveriges vidkommande. Det olyckliga avtal som den socialdemokratiska regeringen tecknade på hösten 1974 utan riksdagens hörande — ett avtal som flertalet i dag erkänner som olyckligt — lade på Sverige alla kostnader utan tidsbegränsning och utan beslutanderätt. Från första stund kritiserade vi detta avtal, och när det hade slutits och kostnaderna då beräknades till 770 milj.kr. påyrkade vi för Sveriges vidkommande omförhandlingar. Dessa har nu sent omsider kommit till stånd, och summan i dag är icke mindre än 2 miljarder kronor för Sveriges del, dvs. 250 kr. för varje svensk, gammal eller ung, pensionär eller yrkesarbetande, man eller kvinna. Detta betalar vi alltså för Bai Bang-projektet. Efter den 1 juli 1983 föreligger icke några nya svenska åtaganden, men enligt bestämda uppgifter är sådana under förberedelse, och projektering lär ha påbörjats. Vi vill i år icke motsätta oss regeringsförslaget, eftersom detta huvudsakligen är avtalsbundet. Vi vill emellertid samtidigt påpeka att enligt vår mening några nya driftbidrag till Bai Bang icke bör ifrågakomma efter avtalets utgång. Är Vietnam i behov av fortsatt konsulthjälp, bör denna kunna anskaffas på vanlig kommersiell väg. Det finns, herr talman, många skäl härtill. Ett av de viktigaste är att Vietnamn ockuperat två stater, Laos och Kampuchea, och där håller betydande truppstyrkor. Olof Palme, som har sin del av ansvaret för det svenska miljonflödet till Vietnam, uttalade, när de vietnamesiska trupperna gick in i Kampuchea, att invasionen icke kunde ursäktas; den var ett brott mot internationell rätt, och den skulle fördömas, ”men långt värre är om Vietnam nu stannar kvar i Kampuchea, ja, det är värre än den dumhet man nu begått”. — Så långt herr Palme. Vietnam har nu etablerat en Quislingregim i landet under ledning av Heng Samrin, och Vietnam har icke visat det minsta tecken på att dra tillbaka eller minska sina trupper. Ändå har riksdagen i fråga om riktlinjerna för bistånd framhållit att händelser och åtgärder i mottagarlandet, vilka på mer eller mindre genomgripande sätt rubbar förutsättningarna för utvecklingssamarbete, kan ge anledning till ett avbrytande eller avvecklande av biståndet. ”En prövning måste sist och sluligen göras i de enskilda fallen.” Detta citat är hämtat ur utrikesutskottets betänkande 1978/79:1 s. 69. Uttalandet citeras nu på s. 37 i dagens betänkande. Men Vietnambiståndet fortsätter! Dock kränks dessutom de mänskliga rättigheterna även inne i Vietnam. På senare tid har rapporterats att båtflyktingarnas antal växer. Hundratusentals människor har funnit förhållandena så olidliga att de lämnat landet under årens lopp. Tusentals har omkommit i havet, och tiotusentals har funnits i provisoriska läger under extremt svåra förhållanden. Själva har vi fått erfarenhet av — trots att Sverige borde vara mest gynnade nation i Vietnam — svårigheterna för familjeåterförening och vägran att mottaga svenska journalister. Vi vet också att fångar och diskriminerade finns i ett stort antal i Vietnam. Hela Vietnamhjälpen bör enligt vår mening för framtiden bli föremål för en omprövning. Varför skall Sverige år ut och år in bistå just Vietnam? Fru Sigurdsen talade med värme om våra biståndsmål. Det är kanske ett av dessa biståndsmål som man borde erinra om i detta sammanhang, nämligen det mål som innebär att vår biståndspolitik skall främja en demokratisk samhällsutveckling. Vad menas då med det? Är det dunkelt sagt? Ja, på sätt och vis! Men det finns dock en förklaring i utrikesutskottets nyss nämnda betänkande, 1978/79:1. Där står det att ”även om det är svårt att förverkliga en i västerländsk mening fungerande demokrati och att det därför är nödvändigt att ge demokratibegreppet en fri tolkning anser utskottet dock att kravet på ett folkligt deltagande i beslutsprocessen måste gälla alla politiska system. Kravet är väsentligt även om deltagandet kan försiggå i andra former än våra. Kritik och avvikande meningar skall kunna framföras utan risk för repressalier och övergrepp.” I hur många av våra mottagarländer kan kritik och avvikande meningar framföras utan risk för repressalier och övergrepp? Att vpk grips av mållös tystnad i sådana diskussioner är icke förvånande. Men socialdemokraterna måste också ta ställning till frågan.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
Herr talman! Allan Hernelius började med att säga att han har litet svårt att förstå den socialdemokratiska inställningen när vi talar om den ökade kommersialiseringen. Ja, herr talman, i dessa ”politiska” dagar märker vi hur svårt det är att förstå varandra och att tolka vad som sägs. Vi påpekar i vår första reservation att vi successivt har fått en minskning när det gäller det länderinriktade biståndet. Detta har sjunkit från 80 26 till drygt 70 90. Det är alltså en konsekvens av den ökade kommersialiseringen. Sedan tar Allan Hernelius upp Vietnam, beträffande vilket land vi har en reservation. Vi anser fortfarande att Vietnam är ett land som bör få ett svenskt bistånd.

Det är helt riktigt som Allan Hernelius säger att vi från både regeringens och oppositionens sida har uttalat vårt fördömande av Vietnams intervention i Kampuchea. Men Vietnam är ett av världens fattigaste länder. Jag tror också att det är ett av de få länder där våra biståndsmedel verkligen har kommit till nytta. Det gäller de båda sjukhusen och pappersbruket, som för kort tid sedan har kommit i produktion, så att man kan tillverka det papper som landet så väl behöver.
Herr talman! Fru Sigurdsen talar om den enligt hennes uppgift kommersiella inriktning som skett av det länderinriktade biståndet, på mottagarländernas bekostnad. Men om man ser på vilka siffror det gäller, finner man att proportionerna blir annorlunda än dem som fru Sigurdsen anger. Det är — jag vill understryka det — mycket små belopp i den totala biståndsbudget vilken har föreslagits. Räkna samman hur mycket det blir, fru Sigurdsen! Det blir bara ett par hundra miljoner, och det är verkligen inte mycket att tala om i denna stora budget. Den andra delen i fru Sigurdsens yttrande, vilken gällde Vietnam, är intressant. Där säger fru Sigurdsen att Vietnam är ett av jordens fattigaste länder. Ja, det är möjligt och t.o.m. troligt att det tillhör den undre halvan. Men detta fattiga land för in truppstyrkor på ftämmande område — det håller 100 000 man i Kampuchea och stora truppstyrkor i Laos — och har råd att betala detta. Eller vem betalar det eljest? Om det är andra som betalar det, har Sverige ännu mindre anledning att stå för bistånd i sammanhanget. Jag vill också tillägga att Vietnam har diskuterats flera gånger i denna kammare. Vi måste vidhålla att biståndet dit är allt annat än lämpligt. Det går inte att komma ifrån det förhållandet med att säga att Sverige inte skall blanda ihop bistånd och utrikespolitik. Vi är ju överens om att beakta de mänskliga rättigheternas tillämpning i varje land. Och när kan mänskliga rättigheter kränkas mera än när en stat för ett anfallskrig mot ett annat land? Det är väl om något en kränkning av mänskliga rättigheter, och det är knappast ett sätt att föra utrikespolitik, vilken vi skall anse vara sakrosankt och inte ha någon mening om. Vi anser att vårt lands Vietnambistånd förr eller senare måste överses och nedskäras. Man borde inte acceptera att ett land som för krig på främmande botten och håller ockupationsarméer där skall få vara ett av de största svenska mottagarländerna — det får numera 1 milj.kr. om dagen.
Herr talman! Jag tycker att Allan Hernelius, om han droge konsekvenserna av vad han sagt både i sitt tidigare anförande och i repliken, borde ha verkat för att moderaterna skulle ha yrkat avslag på regeringspropositionens förslag om bistånd till inte bara Vietnam utan också ett stort antal andra mottagarländer som herr Hernelius tog upp i sitt första inlägg. Herr Hernelius bortser alltid — som moderater brukar göra — från vad som tillstor del är orsaken till den besvärliga situationen i Vietnam, nämligen den amerikanska krigföring som har ägt rum där. Regeringen framhåller, när det gäller de biståndspolitiska målen, på s. 58 och 59 i propositionen att ett mål kan tillgodoses i ett land, ett annat i ett annat land. Vi kanske inte finner något mottagarland, Allan Hernelius, som uppfyller alla våra fyra biståndspolitiska mål på en gång.
Herr talman! Fru Sigurdsen säger nu att jag, om jag vore konsekvent, skulle yrka avslag på biståndet till alla de nämnda mottagarländerna. Nej, det kan jag inte göra. Bistånd skall vara långvarigt, och när det finns skäl till att det skall upphöra skall det ske successivt. Man kan inte göra tabula rasa på en gång. I fråga om Vietnam vill jag tillägga att vi moderater har den egendomligheten att vi gärna vill att avtal skall hållas. Den svenska regeringen har nu träffat ett nytt avtal med Vietnam, och vi tycker att det skall hållas. Vi vill inte att något ytterligare sådant avtal kommer till stånd när det nu träffade löper ut, men så länge avtalet finns skall vårt land iaktta det. Det är anledningen till att vi i år lika litet som i fjol har avgivit någon reservation i fråga om Vietnamhjälpen. Jag vill slutligen tillägga att Vietnambiståndet är ett skolexempel på ett bistånd som tillkommit av politiska skäl. Därför är det icke opåkallat att i sammanhanget åberopa politiska skäl när det gäller biståndets storlek och dess fortsättande in i en oviss framtid.

Herr talman! Jag lyssnade med intresse på Sture Korpås när han kom till att förklara det särskilda yttrandet rörande inriktningen av den svenska biståndspolitiken. Där hade det funnits möjligheter för Sture Korpås att verkligen ge ett förtydligande, men i stället upprepade han nästan exakt de ord som står i motion 1201 och de ord som står i det särskilda yttrandet. Det är riktigt, som Sture Korpås sade i början, att under mycket lång tid diskuterades här i landet bara kvantiteten av biståndet — det var diskussionen omkring enprocentsmålet. Vi missade en debatt om biståndets utveckling sedan, säger Sture Korpås. Vilka var det som missade? Det måste ha varit centern. Vi för vår del har mycket noga diskuterat biståndets inriktning. Sture Korpås upprepar att valet av mottagarländer måste underordna sig behovsområdena och att det är ett antal u-länder som bestämmer hur det svenska biståndet används. Jag har frågat i utskottet och upprepar frågorna här igen: Hur skall Sture Korpås och centern kunna komma ifrån detta, vare sig det nu är ett bilateralt svenskt bistånd till ett annat mottagarland eller det är ett multilateralt bistånd? Om det är multilateralt bistånd som centern vill ha mer av, så säg det, men man måste alltid respektera mottagarlandets nationella integritet. Det går inte att göra insatser som mottagarlandet inte självt accepterar. Vi skulle inte heller acceptera om någon kommer hit och säger till oss hur vi skall göra. Jag tycker alltså att Sture Korpås skall ge svar på frågorna: Hur skall den här centerfilosofin genomföras i praktiken? Eller har man aldrig tänkt sig att den skulle praktiseras? ”Vi vågar föreslå”, säger Sture Korpås. Nej, ni föreslår inget, för i slutet säger Sture Korpås att det ni har sagt bara är en utgångspunkt för en diskussion om en nödvändig förnyelse. Majoriteten sitter kvar i 1960-talstänkandet. Får jag erinra Sture Korpås om att den inriktning av biståndspolitiken som innebär landprogrammering togs i början av 1970-talet. Den som vill återgå till 1960-talstänkandet är centern.

Herr talman! Att jag inte har svarat på den första halvan av Sture Korpås anförande beror på arbetsfördelningen oss tre socialdemokrater emellan; det är nämligen Mats Hellström som svarar på de frågorna. Det här är väsentliga saker, säger Sture Korpås, och det är allvar. Så tar han åter upp världens behov och de svårigheter vi har att möta när det gäller dem. För världens skull vill alltså centern helt lägga om inriktningen av den svenska biståndspolitiken. Vi skall föra en dialog med mottagarlandet, säger Sture Korpås. Men det är ju det som sker inom ramen för de riktlinjer som vi har. Jag ger upp hoppet. Jag får fortfarande inte några svar på de frågor som vi har ställt i utskottet och som jag nu har ställt till Sture Korpås. Hur skall världen frälsas med den teori om inriktningen av biståndspolitiken som centern här presenterar? Vi behöver få en ordentlig diskussion, säger Sture Korpås vidare. Men då fordras det att den som lägger förslag också deltar i diskussionen och talar om, hur han har tänkt sig att det skall fungera i framtiden.

Herr talman! Det finns många skäl att mycket kritiskt bedöma utvecklingen av den svenska biståndspolitiken under de borgerliga regeringarna. För att använda en välkänd term inom det här området har det snarare varit tal om en underutveckling än en utveckling. ter påpekat och kritiserat dessa tendenser, och det finns i årets budgetproposition och i utskottsmajoritetens skrivningar ingenting som kan mildra den kritiken. Vi har i vår huvudmotion angående biståndet sammanfattat kritiken av den borgerliga politiken i följande punkter: 1. Begreppet ”de fattiga länderna” används nu flitigt av borgerliga politiker. Det innebär att inkomst per invånare får allt större vikt vid bedömningen av om svenskt bistånd skall utgå eller inte. Men viktigare är hur fördelningen inom resp. land är ordnad. Det är till de ”fattigaste människorna” som det svenska biståndet skall kanaliseras, inte till rika överklasser i ”de fattigaste länderna”. 2. Industrioch företagarintressen får allt större inflytande över den svenska biståndspolitiken. Det manifesteras inte bara genom inrättande av olika fonder t.ex. Swedfund, utan också genom att anslagen till vad som kallas bredare samarbete och förmånliga krediter har ökats. Näringslivet och dess organisationer deltar alltmer på ett tidigt stadium i planering och beslut när det gäller svenska biståndsinsatser. 3. Sverige binds alltmer upp till multilaterala fonder och projekt. Det går inte att utöva någon kontroll över hur de medel, som placeras i dessa, används när de en gång hamnat i den stora internationella biståndskarusellen. Anslag till Världsbanksgruppen kommer direkt till användning för utpressning mot stater, som inte ställer upp på bankens, i realiteten USA:s, villkor. Projekt som livsmedelsprogram, befolkningsprogram och miljöprogram kommer inte heller automatiskt de mest hjälpbehövande till del. 4. Allt fler utgifter, som tidigare belastat andra anslag, förs nu över på biståndsanslaget. I realiteten betyder det en minskning av biståndet. Anslagsposten Katastrofer har gjorts till något slags allmän reservpost, som tycks kunna användas till i stort sett allting, som t.ex. fjolårets statskredit till Turkiet. 5. Ändringen av grunden för beräkningen av biståndsramen, från bruttonationalprodukten till bruttonationalinkomsten , har använts för att kunna genomföra nedskärningar av biståndet i den s.k. besparingspropositionen. Det är en formell lösning, som ju passar bra att ta till i det här läget, när regeringen söker efter möjligheter att dra ner på biståndet utan att behöva anklagas för att ha övergett enprocentsmålet. För det är vad det de facto handlar om. Borgerliga motioner och motsvarande yrkanden i biståndsfrågan är skrämmande läsning. Att moderaterna alltid varit fientligt inställda till de svenska biståndspolitiska målen, så som de formulerats sedan lång tid tillbaka, är inte något att förvåna sig över. Det är mer eller mindre självklart att länder och regeringar med en progressiv politik, som försöker fördela resurserna så att de kommer de breda folklagren till godo, inte kan förvänta sig något stöd och någon reaktion från högerkrafter. Det gäller ju att slå vakt om de besuttna och härskande klassernas intressen. I det fallet sviker inte de svenska moderaterna sin internationella solidaritet. Allan Hernelius framförde här i sitt anförande kritik mot vpk och sade att vi är mållösa när det gäller att kritisera kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Varken jag eller mitt parti känner oss särskilt träffade av detta. Det är i stället Allan Hernelius och moderaterna som är mållösa när det gäller att kritisera övergrepp av olika reaktionära regimer runt om i världen. Jag hördet.ex. aldrig Allan Hernelius kritisera USA:s övergrepp isamband med Vietnamkriget. Men, som sagt, när det gäller moderaternas inställning finns det inte särskilt mycket att förvåna sig över. Det är mera förvånande att centerpartiet intar en position som alltmer närmar sig den moderata. Var finns medvetenheten om att det endast är genomgripande strukturella förändringar av makt och ägande i u-länderna och en planerad och bestämd fördelningspolitik som kan bryta underutvecklingen och få en bättre ordning till stånd? Varför säger centern ingenting om hur ”de fattigaste människorna” i t.ex. Bangladesh och Pakistan skall få någon nytta av katastrofbistånd eller annat bistånd? Vi vet ju att mycket av sådana hjälpinsatser tidigare har gått ”de fattigaste” förbi eller inte nått ner till dem. Hur skall vi då i fortsättningen kunna kanalisera svenskt bistånd till globala eller regionala insatser, så att det möter världens mest angelägna behov? På det sättet uttrycker ju centern saken. Är det inte bättre att de svenska insatserna som hittills styrs till länder och områden där vi vet att det blir positiva effekter, där vi har sett att en allmän och generell förbättring har skett? Bilden av centerns ändrade inställning har inte förbättrats i och med Sture Korpås anförande här i kammaren. Det är tydligt att vi i fortsättningen får räkna med att centern inte ställer sig bakom de mål som hittills har gällt för det svenska biståndet. Vpk anser beträffande de målsättningar för det svenska biståndet som tidigare formulerats att mycket skulle vara vunnet om de i fortsättningen respekterades i skilda läger. Spekulationer om nya målsättningar skulle dessutom kunna undvikas. Vpk ansluter sig i dessa avseenden till den socialdemokratiska reservationen och till det särskilda yttrande som behandlar riktlinjerna för den svenska biståndspolitiken. Mycket i den svenska biståndspolitiken har således gått snett under de borgerliga regeringarnas styre. Vpk anser att det behövs en ordentlig översyn för att Sverige skall återfå och kunna behålla det goda rykte som landet hittills har haft på det här området. Det är dags att genomföra en utredning och en uppföljning av vad som har hänt för att få ett underlag, så att man kan fatta beslut med bättre innehåll än vad de senaste årens regeringsförslag har erbjudit. Det sägs i budgetpropositionen, och det upprepas i utskottsbetänkandet, att förhållandet mellan multilateralt och bilateralt bistånd inte har förändrats. Det är kanske riktigt, även om det är svårt att avgöra vad som verkligen har skett. I vilket fall som helst är det inte något önskvärt tillstånd. Det är svårt att ha någon kontroll över de biståndsmedel som Sverige släpper ifrån sig till den stora floran av internationella biståndsorgan. Eva Hjelmström kommer senare i debatter att ta upp en del av denna problematik. Jag nöjer mig därför med att här aktualisera vpk:s tidigare krav på att det multilaterala biståndets andel skall minska och att en strävan skall vara att få ner det till 25 Yo av den samlade svenska biståndsinsatsen. Det bilaterala biståndet bör i motsvarande grad ökas och inriktas enligt de biståndspolitiska mål som jag tidigare har talat om. Bertil Måbrink kommer att närmare gå in på frågorna om länderval och programländer samt på andra bilaterala spörsmål. När det gäller bindningen av biståndet hävdar vpk nu som tidigare att en strävan bör vara att allt bistånd skall lämnas obundet. Det har varit utmärkande för det svenska biståndet att graden av bindning varit låg vid en internationell jämförelse. Detta har varit positivt, och det har gett Sverige ett gott anseende och gynnsamma leveranser och så småningom också goda handelsavtal med många länder. Det är inte självklart att en ökad bindning av biståndet får lika stora positiva effekter. Det kan lika gärna hävdas att motsatsen är fallet. Den förändrade användningen av anslaget till katastrofbistånd måste skarpt kritiseras. Anslaget skall användas vid katastrofer, inte som något allmänt reservanslag. Det öppnar vägen för godtyckliga utbetalningar utanför riksdagens kontroll, såsom den tidigare nämnda statskrediten till Turkiet. Det är anmärkningsvärt att det alls har beviljats någon kredit till Turkiet. Den högerregering under Demirel som satt vid makten när den här krediten beviljades borde ha avskräckt den svenska regeringen från att ge sig in i en sådan stödaktion. När Turkiet nu dessutom fått en militärjunta, vars politiska avsikter det inte finns något tvivel om, är det minsta man kan begära att utbetalningarna av krediten stoppas som protest. Vad Turkiet använder de här lånemedlen till vet jag inte, men kanske utrikesministern och regeringen har någon kontroll över den saken. Det skulle i så fall vara värdefullt att få en redogörelse för det. Vad vi vet av erfarenhet — och här kommer jag på nytt in på den viktiga frågan att olika regimer fördelar både bistånd och andra resurser på olika sätt — är att juntor av den typ som nu styr i Turkiet i allmänhet inte månar särskilt mycket om de breda folklagren. Jag anser med anledning av detta att utrikesministern här borde deklarera att några ytterligare biståndsmedel inte kommer att användas för statskrediter till Turkiet. Jag övergår nu, herr talman, till frågan om stöd till olika befrielserörelser och kommer först att uppehålla mig vid Sydafrika. Motsättningarna inom Sydafrika ökar. Även konflikten när det gäller Namibia förvärras. Vi vet allesammans orsakerna till de ökade spänningarna. Apartheidregimen i Sydafrika fortsätter sin orättfärdiga politik, både inom det egna landet och genom den olagliga annekteringen av Namibia. Motståndet mot denna politik ökar och kommer inte att upphöra förrän den svarta majoriteten fått demokratiska rättigheter och mänskliga levnadsförhållanden i sina egna länder. I Sydafrika har afrikanska nationalkongressen, ANC, i decennier stått i spetsen för motståndet. Den är nu en väletablerad rörelse med ett brett stöd från befolkningen i det egna landet och med vida internationella kontakter. En annan viktig faktor i motståndet är fackföreningsrörelsen. Inte minst på grund av de svenska storföretagens engagemang i Sydafrika är det nödvändigt att stödja de sydafrikanska fackföreningarna, och det stödet är av största vikt. Som vanligt försöker regim och företag i samarbete skapa fackföreningar som knyts upp till dem och den politik de för. Det sker inte minst genom att spela ut olika grupper mot varandra. Men det finns en organisation i Sydafrika som avvisar alla sådana försök, och det är den flerrasiga fackföreningen SACTU. Den är öppen för alla oavsett ras, bransch eller yrkeskunnande, och den behöver stöd för att kunna bedriva sin verksamhet. Detsamma gäller självfallet befrielserörelsen SWAPO i Namibia. Alla dessa rörelser som jag här har nämnt behöver ökat stöd, och vpk föreslår att ytterligare 100 milj.kr. skall avsättas för detta ändamål. Jag vill, herr talman, med detta yrka bifall till vpk-motionen 1210. Vpk har dessutom i särskilda motioner tagit upp krav på stöd till en del andra befrielserörelser. Det gäller Polisario i Västra Sahara, Fretilin på Östra Timor och det palestinska folkets representant PLO. Polisario i Västra Sahara har med framgång stått emot attackerna från Marocko och kan nu framträda som representant för sitt folk och hävda rätten till eget territorium. Den har nyligen firat femårsjubileum med stor internationell uppslutning, där även svenska representanter deltog. Den behöver emellertid stöd för att klara försörjning, utbildning m.m. av befolkningen. Vpk föreslår därför att 10 milj.kr. anslås som humanitärt bistånd till Polisario. Det är gott och väl att Rädda barnen gör en god insats i området, men det är inte tillräckligt. Fretilin på Östra Timor fortsätter kampen mot den indonesiska ockupationen. Den svenska regeringens uppträdande i den här frågan är en skamfläck för svensk utrikespolitik. Jag tänker då på det ändrade ställningstagandet vid omröstningen i FN angående Östra Timor, vapenexporten till Indonesien trots det pågående kriget och nu senast den svenska regeringens ansökan om observatörstatus i den internationella stödorganisationen för Indonesien, IGGI. Det finns inte några ursäkter för dessa åtgärder, och särskilt folkpartiet och utrikesminister Ullsten borde känna skam över den dåliga överensstämmelsen mellan ord och handling när det gäller Fretilin och Östra Timor. Fretilin behöver ökat stöd — och de kan ta emot det. Det är en dålig ursäkt, när det både i propositionen och i utskottsbetänkandet hävdas att det inte finns några möjligheter att kanalisera bistånd direkt till Fretilin. Det är också en dålig ursäkt att påstå att Sverige inte kan lämna stöd därför att FN inte uttalat sig för det. FN har ändå ett flertal gånger uttalat att Indonesiens ockupation är olaglig. Vpk föreslår katastrofbistånd till Fretilin med 5 milj.kr. Det är så mycket mera nödvändigt som Indonesien nu tydligen kommer att stoppa den direkta internationella hjälpen via Röda korset. Det finns i det här fallet anledning att än en gång rikta kritik mot socialdemokraterna när det gäller stödet till Polisario och Fretilin. Socialdemokraterna har den här gången samlat sig till en reservation resp. ett särskilt yttrande, men det är ord utan innehåll — detsamma gäller f. ö. folkpartiets motion angående Polisario. Vad som sägs är att om vi i framtiden skall ge stöd åt Västra Sahara och Östra Timor, så skall det ske via Polisario och Fretilin. Men det är ju närmast en självklarhet. För det kan väl aldrig vara så att man har tänkt att kanalisera hjälpen via Marocko resp. Indonesien? Vpk har föreslagit konkreta åtgärder och bestämda belopp för bistånd. Om socialdemokrater och folkpartister verkligen menar allvar med talet om hjälp till de här två rörelserna, borde de stödja vpk:s förslag och inte bara göra till intet förpliktande uttalanden. Slutligen har vpk föreslagit att 10 milj.kr. skall anslås till den samlade palestinska befrielseorganisationen PLO. De senaste veckornas händelser har inte gjort denna begäran mindre aktuell. De ökade striderna i Libanon, som i grund och botten beror på att Israel och med Israel lierade krafter försöker driva ut palestinierna ur Libanon, har gjort hjälpbehovet akut. Det uppstår i sådana lägen behov som inte täcks av den vanliga flyktinghjälpen. PLO har en väl utvecklad organisation och kan effektivt administrera och fördela det bistånd som kommer organisationen till del. Behoven är stora, och varje hjälpinsats kommer till användning. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till vpk-motionerna 1210 utom vad avser yrk. 2 f rörande Angola och 2 i, 200, 201, 913 och 914.

Herr talman! I den här debatten demonstreras verkligen splittringen inom det borgerliga regeringsblocket — Gertrud Sigurdsen har ju tidigare kommenterat den. Sex utskottsföreträdare på de borgerligas sida skall tala för utskottets skrivning mot de tre socialdemokrater som -— till skillnad från majoriteten — har respekterat talmanskonferensens önskemål om att begränsa debatterna. Detta illustrerar mycket väl hur splittrad den borgerliga majoriteten egentligen är, när man alltså tvingas att göra alla dessa särmarkeringar och inte gemensamt kan representera det betänkande som man faktiskt gemensamt står för. Därför blir den här debatten av en händelse en illustration till att regeringsblocket är djupt splittrat — kanske sönderfallande —- inte bara när det gäller skattepolitiken och den ekonomiska politiken utan också när det gäller en del av inriktningen av biståndspolitiken och även andra delar av utrikespolitiken. Det räcker väl att erinra om att den enda fråga där man i den här regeringen har tvingats att reservera sig var när folkpartiet tvingades att reservera sig mot investeringarna i Sydafrika. I och för sig är det beklagligt att splittringen är stor när det gäller just utrikespolitiken. Man kan också säga att den här debatten speglar den stora oenighet mellan det borgerliga blocket som rådde i det grunddokument som vi behandlar här, alltså de SIDA-petita som ligger till grund för regeringens propostion och utskottets betänkande. Också i SIDA fick den borgerliga regeringsmajoriteten splittra upp sigi, om jag minns rätt, elva reservationer. Där fanns det en provkarta på allt från gemensamma moderat-, centeroch folkpartireservationer till moderat-centerreservationer och till enstaka moderat-, centeroch folkpartireservationer. I samband med den förvirring och oenighet om biståndspolitiken som uppenbarligen råder inom det borgerliga regeringsblocket har försök gjort att slå sönder den långsiktiga uppläggningen av biståndet. Det har väl funnits konservativa krafter som skulle ha velat utnyttja Sture Korpås och hans motion som snöplog i detta syfte. Nu har man fått backa, och det är bra. Principen om långsiktighet och om programmering av biståndet land för land skall gälla som huvudregel också i framtiden. Detta är viktigt för biståndets effektivitet för att bryta underutvecklingen. Det borde vara en självklarhet att säga detta — det är en lång och mycket svår process. All erfarenhet visar att tillfälliga biståndsaktioner inte ger bra resultat. Skall de dessutom vara av den modell som Sture Korpås har föreslagit — och som har debatterats här tidigare — när det kommer att handla om stora prestigeprojekt på olika områden, är förutsättningen för att man skall kunna nå långsiktiga resultat naturligtvis än sämre. Biståndet måste vara ett stöd för en intern social och ekonomisk utvecklingsprocess i biståndsländerna. Detta är kanske inte så heroiskt — det innebär insatser på olika områden och inte alls i den grandiosa stil som Sture Korpås har talat om här — men det är helt nödvändigt att biståndet är ett stöd för en intern social och ekonomisk utvecklingsprocess i varje u-land. Det här gäller naturligtvis generellt, men inte minst i Afrika. Afrika är den kontinent där hindren utifrån för denna utvecklingsprocess kanske varit störst eller i varje fall mycket stora. Kolonialismens grepp över Afrika är större än på många andra kontinenter. Detsamma gäller nykolonialismen, även om denna finns såväl i Latinamerika som i Ostasien. Sydafrikas krig mot grannstaterna innebär en ständig utnötning i deras försök till en nationellt oberoende utveckling. Detta tillsammans med supermakternas rivalitet och stora naturkatastrofer har inneburit stora hinder för Afrikas utveckling. Tyvärr är sanningen i Afrikas låginkomstländer den att bruttonationalprodukten per invånare faktiskt har sjunkit under 1970-talet. Det är det verkligt tragiska. Utvecklingen i en rad andra länder har dock inneburit att man kunnat hålla den ekonomiska standarden, medan den sjunkit i många låginkomstländer. Det kanske allra värsta är att i 29 av Afrikas 47 länder har livsmedelsproduktionen per invånare sjunkit under 1970-talet. I 7 av dessa länder har livsmedelsproduktionen per capita sjunkit med mer än 20 26. Det visar hur allvarligt läget är. Den socialdemokratiska gruppen har i reservationerna 3, 5,6, 8, 13, 14 och 16 tagit upp den utsatta situationen i Afrika, framför allt i södra Afrika. Det gäller här att stödja länder som själva arbetar för sociala och ekonomiska förbättringar för det fattiga folkflertalet. Det gäller dessutom att stödja länder och befrielserörelser som hotas genom de ständiga krigshandlingarna från Sydafrikas sida. Totalt innebär våra förslag för de olika länderna och befrielserörelserna att vi yrkar på 120 milj.kr. mer än vad regeringsförslaget gör i sin budget. Det innebär att i den socialdemokratiska budgeten representerar det samlade stödet till södra Afrika mer än 30 26 av det bilaterala anslaget i vårt förslag. Här måste jag kommentera något av det som Sture Korpås var inne på tidigare när han sade att de ökningar som socialdemokratin föreslagit är orimliga. De är så stora — han nämnde Mogambique och Angola — att de inte kan tas emot av länderna. Det skulle vara skadligt att komma med så stora ökningar. Han nämnde som exempel att den största ökningen i regeringens budget gällde Mogambique, där man ökat anslaget med mycket stora belopp, något som han tydligen var stolt över på något sätt. Vi är inte särskilt stolta över de ökningar vi föreslår — de är inte så väldiga. Men när Sture Korpås tar som exempel att den största ökniug man gjort från regeringens sida gäller Mogambique måste jag tala om för honom att Mogambique enligt regeringens förslag får en ökning som ligger på någon eller några procent över inflationstakten. Den svenska inflationer är så hög och urholkar dessa ökningar i kronor så mycket, att många länder enligt regeringens förslag — och i några fall också enligt vårt förslag — inte får någon ökning alls i reala tal. Det är över huvud taget inte någon real ökning av biståndet. I det fall som Sture Korpås nämnde som den avgörande och stora ökningen får man någon eller några procent i real ökning. Då är det naturligtvis nonsens att hävda att de i och för sig blygsamma ökningar därutöver som vi föreslår skulle vara av den storleksordningen att de inte skulle kunna a sorberas av länderna. Stödet till södra Afrika måste genomföras som en samlad och genomtänkt strategi för att göra länderna i södra Afrika mer oberoende av Sydafrika. Det är också därför som vi koncentrerat oss så hårt på södra Afrika. Vi ser utformningen av biståndet där som ett led i arbetet på oberoende från Sydafrika. Det måste vara en mycket viktig del i hela vår Afrikapolitik. Mest utsatt är Angola. Där för man sedan flera år ett bortglömt krig. Vi har gång på gång tagit upp detta här i kammaren, i pressen och på opinionsmöten. Men tyvärr finns det andra krig som såväl den internationella pressen som den svenska ägnar större utrymme åt än det ständigt pågående kriget i Angola. Sydafrika företar varje vecka krigshandlingar mot Angola. Det har pågått under flera år. Under vissa perioder har Sydafrika varje dag angripit Angola med flyg men också till lands i krigshandlingar. Målet för detta ständigt pågående krig, som vi icke får glömma bort, är att försöka skrämma bort befolkningen från södra Angola, att få hela detta område som en buffert, där Sydafrika sedan skall kunna operera fritt. Man betraktar södra Angola som ett strategiskt område, och syftet med detta utnötningskrig är helt enkelt att tömma stora områden på befolkning. Nu har man inte lyckats med det, men ändå innebär det oerhört hårda utbombandet av bybefolkningar och av flyktingläger att Angola har en fruktansvärd mängd hemlösa människor. Det uppskattas att minst en halv miljon människor av Angolas egen befolkning är hemlösa i sitt eget land. Därtill kommer de flyktingar som befinner sig i Angola och som kommer från andra områden, bl.a. från Namibia — framför allt SWAPO-anhängare — men också från andra länder. Deras antal uppgår till kanske 70 000. Angola är ett land som per capita inte får särskilt högt bistånd från Sverige, och bland de afrikanska länderna tillhör det tvärtom dem som kanske får minst. Angola får framför allt internationellt sett det kanske allra lägsta biståndet per capita bland alla länder. Vi menar att det finns mycket goda skäl för Sverige att öka sitt bistånd till Angola. Nu säger man att Angola inte har mottagningskapacitet för detta. Det menar vi är fel. Biståndet till Angola måste i första hand inriktas på att på kort sikt ta bort de besvärliga flaskhalsar som uppkommit genom kriget och som medfört att väldigt mycket står stilla i landet. Därutöver kunde man redan i dag direkt gå in med utvidgningar av olika program, om man hade större ramar än vad regeringen beslutat om, när det gäller vattenförsörjning, vaccinationskampanjer, hälsovård och annat. Därtill kommer det bistånd som redan nu måste börja planeras. Det gäller industrisamarbete som Angola eftersträvar med Sverige, samarbete inom naturresursområdet och inom havsområdet, där man har påbörjat ett fiskebistånd osv. Förutsättningen för detta är dock dels att flaskhalsarna avskaffas, dels att man från början ger sådana ramar för planeringen att Angola kan bli ett mottagarland av samma storleksordning som gäller för exempelvis Mogambique liksom för många andra mottagarländer. Vi menar att det är en huvudfråga i biståndet till frontstaterna. Angola är den mest utsatta frontstaten, och i Angola förekommer det dagligen krigshandlingar. Det måste få konsekvenser också för det svenska biståndets ökning. När det gäller södra Afrika i övrigt kan man säga att den utveckling som ägt rum i samband med Zimbabwes nationella oberoende kanske är det enda verkligt positiva som har inträffat under de senaste åren. Alla frontstater har nämligen kunnat samla sig till ett praktiskt program för hur man skall försöka göra sig mera oberoende av Sydafrika. Jag tror att det var det faktum att Zimbabwe blev fritt som gjorde detta möjligt. De två i och för sig positiva sakerna hör alltså ihop. Mycket av detta kan bli svårt att genomföra — det finns inte resurser för det osv. Men den mest praktiska och konstruktiva delen, där man tidigt kan gå in med stöd, är samarbete på transportområdet. Sydafrikas dominans över länderna runt omkring hänger förutom på den rent militära faktorn i mycket hög grad på två element: dels transporterna, dels användningen av mat som vapen. Man använder alltså livsmedelspolitiken som påtryckningsmedel. När det gäller transporterna är Mogambique det strategiska landet. Även Tanzania och andra länder är av betydelse, men Mogambiques geografiska position är helt avgörande för en alternativ transportpolitik. Hamnar, landsvägar, kustsjöfarten, inrikesflyget och järnvägssystemet måste byggas ut och läggas om, så att alla frontstater kan använda andra hamnar och järnvägar än Sydafrikas. Här behöver det svenska biståndet ökas. Jag tycker inte att det är riktigt, som nämndes här i debatten, att det kan ligga på denna låga nivå med hänsyn till att uppbyggnadsprojektet befinner sig i inledningsstadiet. Skall detta stora projekt komma i gång, måste ju de bidragande länderna redan från början visa en mycket starkt markerad vilja att ställa upp generöst. Ställer man upp med ytterst litet pengar och stöder sig på det argument som Linnea Hörlén hade att det bara är fråga om inledningsskedet, kommer man kanske inte heller senare att kunna få fram det ytterligare kapital som behövs för att det skall bli i den storleksordningen, att det verkligen går att bygga djuphamnar i Nacala, lägga om hela järnvägssystemet i Maputo och se till att Maputos hamn kan bli en omlastningshamn i stället för Kapstadens osv. Detta är en praktisk fråga som det inte borde behöva råda någon större oenighet om. Jag tror inte heller att det gör det när det gäller motiveringarna, men jag menar att man bör markera detta hårdare. När det gäller Mogambique är det inte bara biståndet det handlar om. Nyligen var Mogambiques riksbankschef i Sverige på ett socialdemokratiskt u-landsseminarium. Han uttryckte då en kritik som ingalunda är ny. Han betonade svårigheterna för Mogambique, som ju vill gå vidare utöver biståndet och samarbete med Sverige kommersiellt, att samarbeta med svenska industrier på olika områden. Det är förenat med mycket stora svårigheter att finna en samordning i Sverige, att veta vart man skall vända sig. Det finns i Sverige inget organ som kan möta ett u-landsbehov på det området. I större sammanhang måste man diskutera hur samarbetsavtal skall byggas upp. Det har vi diskuterat här i riksdagen tidigare, och från vårt partis sida kommer vi att återkomma till den diskussionen. Men just när det gäller Mogambique, som befinner sig i ett så utsatt läge, skulle regeringen faktiskt kunna — jag hoppas att regeringen också tänker sig det — ta initiativ och själv stå för en del av samordningen. En stark regering i varje fall har möjligheter att hjälpa ett u-land som vill vidga sina kontakter i Sverige och se till att, i det här fallet, Mogambique får detta bredare industriella samarbete med Sverige, vilket är viktigt för ett land som är så isolerat från andra länder som Mogambique är. BI. a. USA har nyligen skurit ned sitt bistånd till landet. Slutligen: Stödet till befrielserörelserna måste öka. Viktig och akut nu är naturligtvis beredskapen att lämna stöd till ett fritt Namibia. Vi måste i dag öka stödet till SWAPO. Inte minst den sydafrikanska valkampanjen och Sydafrikas totala förkastelse av FN-förhandlingarna och den upptrappning av kriget mot SWAPO i Namibia som skett därefter visar att vi behöver öka insatserna där. Jag har ingen kritik mot regeringen i det avseendet utan pekar bara på behovet av att öka insatserna. Framför allt måste vi ha en hög beredskap för att kunna stödja ett fritt Namibia. Jag vill sluta med att säga att det är just den här typen av beredskap att kunna gå in i nya länder när behov uppstår — t.ex. när ett land blir fritt, som nu Namibia — som har varit en av bakgrunderna till den landöversyn inom SIDA som har diskuterats här tidigare i dag. Vi måste alltså både kunna ha långsiktighet i biståndet och, när antingen ett lands behov minskar eller ett land får mycket bistånd från andra håll, kunna fasa ut biståndet till vissa länder för att kunna ge utrymme åt andra länder, där behoven är större. Det är det som är bakgrunden till den socialdemokratiska uppläggningen. Det är också, såvitt jag förstår, det som har motiverat SIDA:s landöversyn. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till samtliga socialdemokratiska reservationer.

Herr talman! Vad menar Sture Korpås egentligen när han säger att Sverige är bättre skickat än u-ländernas egna regeringar att bedöma vad som är de största behoven i u-länderna? Han har klart sagt ifrån att den modell vi hittills har haft — att u-ländernas egna regeringar måste vara huvudansvariga för att bedöma sina egna behov — är fel. Sveriges regering har bättre förutsättningar för att bedöma världens mest angelägna behov, säger han. Vidare skall man centralisera projekten. Det räcker alltså inte med den uppdelning som innebär att olika länder deltar i olika landsbygdsprojekt som länderna själva bedömer vara viktiga. Det skall vara något slags grandiosa samlade, centraliserade projekt. Dels skall de centraliseras på det internationella planet, dels skall den svenska regeringen besluta om sådana centraliserade projekt. Vi har ställt frågor om detta i utskottet utan att få något annat svar än att Sture Korpås har velat inleda en diskussion. Men kan jag nu få svar? Vad är det som gör Sverige bättre skickat att bedöma behoven i ett u-land än u-landet självt? Och av vilket skäl behöver biståndspolitiken centraliseras? Vi tror snarast, att skall man integrera biståndet i ett lands interna sociala och ekonomiska utvecklingsprocess, bör det decentraliseras. Det är också innebörden i mycket av det arbete SIDA har bedrivit i praktiken. Av vilket skäl vill alltså Sture Korpås centralisera biståndsbesluten och besluten om vad biståndet skall innehålla? Slutligen vill jag säga att Sture Korpås inlägg demonstrerar oenigheten inom det borgerliga regeringsblocket. Självfallet är det förenligt med demokratin — det är ingen som har sagt något annat. Demokrati ger utrymme för oenighet, och det är just oenighet inom de tre borgerliga regeringspartierna som den här riksdagsdebatten uppvisar.

Herr talman! Det är litet svårt att få grepp om vad centern avsett med sin motion annat än att man är emot det nuvarande systemet — det är därför vi tar upp detta. Det är inte av andra skäl, för vi vet faktiskt inte vad centern avser. Vi tar upp resonemanget och vill varna för det, därför att det innebär att centern går hårt emot den uppläggning av biståndet som innebär att man vill stödja en social och ekonomisk utjämning i varje land för sig, vilket hittills har präglat det svenska biståndet och fortfarande gör det. Inte heller efter Sture Korpås senaste inlägg är det lättare att få grepp om vad centern vill göra i stället. Nu kryper Sture Korpås ur halva motionen. Han säger att den svenska regeringen måste vara bäst skickad att bedöma hur svenska resurser skall användas. Det är en självklarhet att det är riksdag och regering som beslutar om hur biståndet används — det är därför vi har den här debatten. Men i Sture Korpås motion sägs det — det är det man här gjort till huvudnummer — att Sveriges regering därutöver skall göra en bedömning av vad som är världens mest angelägna behov. Hittills har de angelägnaste behoven fått framkomma efter en diskussion land för land, där resp. u-land måste vara bäst skickat att i sista hand bedöma vad som är de angelägnaste behoven och där u-länderna regionalt också kunnat bedöma vad som är de regionalt viktigaste behoven. Men här är i stället Sveriges regering av någon anledning bättre skickad än u-länderna att bedöma vilka världens mest angelägna behov är. Där är vi tillbaka i en centralisering av biståndspolitiken som centern tydligen står för. En decentralisering är faktiskt det som har präglat den praktiska uppläggningen och som också måste göra det, om biståndet skall kunna stödja de fattigaste folkgrupperna. Biståndets huvudsyfte är ju att de fattigaste människorna i ett land skall få nytta av biståndet, genom att det är ett led i en utvecklingsprocess som stöder de fattigaste människorna. Slutligen, herr talman, vill jag säga att jag tror att Sture Korpås i den dialektiska analys som han inledde sin senaste replik med kom närmare Hegel än Marx.

Herr talman! När man i dag beskriver u-ländernas situation tvingas man konstatera att det är de mörka färgerna som dominerar. 1960-talets förväntningar om snabba framsteg har inte uppfyllts. Hela världsekonomin har ju i själva verket råkat i kris. Detta har fått allvarliga konsekvenser för oss, konsekvenser som i hög grad står i centrum för den debatt som nu präglar svensk politik. Det har fått ännu allvarligare konsekvenser för de fattiga u-länderna. Den ekonomiska utvecklingen har visat att vi alla — fattiga som rika — är beroende av den världsekonomiska utvecklingen. De senaste årens händelser när det gäller den utvecklingen illustrerar också ganska bra i hur hög grad vi alla — industriländer och utvecklingsländer — är beroende av varandra. Det är väl utvecklat i den s.k. Brandtkommissionen. Utvecklingen i u-länderna — det måste också sägas är dock mycket ojämn. Många u-länder kan peka på en ganska hygglig tillväxt under 1980-talet. Medellivslängden har ökat med tio år. Den läskunniga delen av den vuxna befolkningen har ökat från 30 till 50 26 under de senaste 30 åren. Men tyvärr kan vi — trots dessa ljuspunkter — inte komma ifrån att 1980-talet för flertalet u-länder har inletts i krisens och besvikelsens tecken. För de u-länder som inte har egen olja har kostnaderna för oljeimporten i det närmaste tredubblats sedan 1978. Priserna på de varor som u-länder importerar har stigit avsevärt snabbare än de priser som u-länderna kunnat få ut för sin export. Bara under 1980 och 1981 beräknar IMF att de fattigaste ländernas bytesförhållande försämrats med drygt 15 96. Sedan 1979 har u-ländernas underskott nästan fördubblats och beräknas i år uppgå till 100 miljarder dollar. För att finansiera dessa underskott har u-länderna bara under 1981 tvingats öka sin sammanlagda skuldbörda från 440 till närmare 500 miljarder USA-dollar. Räntor och amorteringar på dessa lån håller på att bli en orimlig börda för u-länderna. I genomsnitt måste de avsätta nära en femtedel av sina exportinkomster för att klara sina skuldbetalningar. För åtskilliga u-länder är siffran avsevärt högre. Ökningen av u-ländernas livsmedelsproduktion håller inte jämna steg med befolkningsökningen — det är ett annat allvarligt tecken. U-ländernas behov av att importera livsmedel har fördubblats de senaste fem åren. Trots att de i dag importerar nära 100 miljoner ton spannmål växer ständigt antalet svältande och undernärda. För att underlätta i första hand de fattigaste u-ländernas börda under 1980-talet måste de rika länderna ta på sig ökat ansvar, främst genom ökade resursöverföringar. Sker inte detta, kommer många u-länder att tvingas till åtstramningsåtgärder som är katastrofala för deras utvecklingsansträngningar och socialt oacceptabla. De blygsamma ansträngningar i den riktningen som vi måste undergå ställs därmed i sin rätta dager. De fattigaste grupperna i u-länderna kommer att drabbas hårdast. Miljoner människor, som i dag lever nära eller under existensminimum, kommer att få sin situation ytterligare försämrad. För dem handlar det inte som för oss om en temporär uppbromsning av ökningstakten i världens rikaste land. För dem handlar det om att överleva eller inte. Inser vi verkligen detta? Finns det hos de rika länderna en beredvillighet att axla ett ansvar? På en del områden finns det tecken som visar att ett sådant ansvar existerar. Brandtkommissionens rapport har bidragit till att höja vårt medvetande om alla länders gemensamma ansvar och gemensamma intressen. Därmed har man fört in ett nytt motiv för biståndsinsatser och internationellt samarbete som jag tror kommer att bli av bestående värde. Inom FN:s konferens för handel och utveckling har överenskommelse nåtts om en gemensam fond för råvaror, som syftar till att utjämna de kraftiga prisfluktuationer som blivit ett mycket besvärligt problem för de ensidigt råvaruberoende u-länderna. Inom de internationella finansieringsorganen pågår diskussioner om hur verksamheten bättre skall kunna anpassas till nya behov. Vissa OECD-länder, bl.a. Japan, Italien, Västtyskland och Finland, har bundit sig för snabba ökningar av sitt bistånd. Men inte bara när det gäller läget i u-länderna utan också när det gäller i-ländernas vilja att ta ansvar för utvecklingen i den fattiga delen av världen är totalbilden ganska mörk. Biståndet från de rika länderna har stagnerat. Under 1979 minskade USA sitt bistånd med ca 1 miljard dollar. Den nya amerikanska administrationens hårdnande attityd har redan lett till akuta problem för flera viktiga internationella biståndsorgan, bl.a. Världsbanken. Sovjetunionen och andra östblocksländer fortsätter att helt och hållet två sina händer när det gäller alla andra insatser än dem som kan gynna de egna strategiska intressena — imperialistiska intressen, om man så vill. Det är stötande att stormakterna och även en del mindre länder med starka ekonomier inte är beredda att åta sig en skälig del av stödet till u-länderna. Det protektionistiska trycket i industriländerna blir allt starkare. Det kan naturligtvis vara frestande att hindra konkurrens från t.ex. de nya industriländerna genom olika former av importbegränsningar. Men det vore en kortsynt politik att fullfölja en sådan inriktning. Industriländernas problem måste lösas genom samarbete och genom förändringar i industristrukturen — inte genom isolering. Nord-syd-dialogen har kört fast. Alla vägar måste nu prövas för att bryta dödläget och för att ersätta retoriken med positiv handling. De skärpta motsättningarna mellan stormakterna hotar att i än högre grad förvandla fattiga u-länder till brickor i ett globalt strategiskt spel. där världen delas upp i intressesfärer, där stormakternas förmenta strategiska intressen går före den lilla nationens rätt att forma sin egen framtid och där biståndet blir ett maktmedel. 1980-talets realitet är att inget land ensamt kan klara av sina ekonomiska problem. Det är det vi menar när vi talar om det ömsesidiga beroendet mellan fattiga och rika länder, liksom naturligtvis inom de båda grupperna fattiga resp. rika länder. Det är också med den utgångspunkten som vi nu måste forma det internationella samarbetet till ömsesidig nytta för norr och söder, för fattiga och rika. Det är vår förhoppning att det toppmöte om nord-syd-frågor som planeras att hållas i Mexico i oktober skall kunna ge den politiska impuls som nu krävs för att bryta blockeringarna och för att återuppta nord-syd-dialogen. Sverige är inbjudet att delta och medverkar också aktivt och konstruktivt i det förberedande arbetet för toppmötet. Det ömsesidiga beroendet var huvudtemat i Brandtkommissionens rapport. Trots att många regeringar hälsade rapporten med entusiasm, har insikten om det ömsesidiga beroendet haft väldigt svårt att omsättas i praktisk politik. Resonemanget är ändå ganska enkelt, kan man tycka. U-ländernas efterfrågan på industrivaror är en viktig del av vår export. Under 1970-talet svarade u-länderna för en betydande del av expansionen i världsekonomin och räddade miljoner arbetstillfällen i de rika länderna, inte minst i Europa. Exporten av industrivaror till u-länderna är fortfarande den del av industriländernas handel som faktiskt växer. Om u-länderna — på grund av bytesbalansproblem eller otillräckligt resursflöde från i-länderna — tvingas skära ner sin import, skulle det alltså inte bara drabba u-ländernas utvecklingsansträngningar och göra redan fattiga människor ännu fattigare, utan också i hög grad drabba våra möjligheter att öka vår export. Låt mig peka på fyra av de viktigaste uppgifterna för det internationella samfundet under 1980-talet. För det första: Alla länder måste med gemensamma ansträngningar söka minska de politiska spänningarna i världen. Därigenom skulle det bli lättare att sänka militärutgifterna, både i norr och i söder. Konflikter mellan och inom u-länder — ofta underblåsta av stormakter — leder i dag till att en orimlig andel av u-ländernas knappa resurser ägnas åt rustningar. Nord-syd-klimatet skulle allvarligt skadas, om relationerna mellan stormakterna ytterligare försämras. Både freden och kampen mot fattigdomen hotas, om inte de politiska motsättningarna kan bringas under kontroll. För det andra: Alla länder måste med gemensamma ansträngningar sträva efter att åter få fart på hjulen i världsekonomin. Och det är precis här som 1980-talets stora möjlighet finns: att genom internationellt samarbete återslussa oljeländernas överskott till produktiva investeringar i u-länderna samtidigt som i-ländernas industriella och teknologiska kapacitet tillvaratas. Detta är ett samarbete där varje parts intressen måste respekteras. Det är varken meningsfullt eller berättigat att försöka lägga över ansvaret på de oljeproducerande överskottsländerna. Dessa länder har ett berättigat krav på ett samarbete, som syftar till att bygga upp industriell kapacitet för att säkerställa också deras ”liv efter oljan”. För det tredje: Alla länder måste med gemensamma ansträngningar säkra livsmedelsförsörjningen för jordens befolkning. Skulle de nuvarande tendenserna stå sig, kommer livsmedelssituationen i de fattigaste länderna inte att förbättras nämnvärt fram till sekelskiftet. Den skulle inte bli bättre därefter heller. Antalet undernärda skulle tredubblas, från i dag ca 500 miljoner människor, en fantastisk siffra, till en ännu mer fantastisk, nämligen 1,3 miljarder redan år 2000. I det afrikanska Sahelområdet och länderna söder om Sahara väntas livsmedelsproduktionen per person minska markant. Med nuvarande befolkningsökning blir livsmedelsbrist och arbetslöshet helt enkelt oundvikliga i många länder. En övergripande uppgift för alla utvecklingsansträngningar måste vara att se till att öka resurserna, så att de räcker för alla och blir fördelade på ett rättfärdigt sätt. En del i ansträngningarna på detta område är familjeplaneringsåtgärder. De utgör en viktig del av den förebyggande hälsooch mödravården. Efterfrågan på sådant bistånd från människorna i u-länderna har också ökat mycket kraftigt. Det måste vara en mänsklig rättighet — så resonerar de och så bör vi resonera — att få tillgång till de kunskaper och de medel man önskar för att kunna reglera familjens storlek. Det krävs också långsiktiga och målmedvetna insatser på andra områden för att möta svälten. Det krävs stora överföringar av kapital och av kunskap från de rika länderna, men också interna reformer i u-länderna. Det krävs förbättrad lagerhållning av livsmedel i u-länderna och internationella reservlager för att stärka livsmedelsberedskapen i händelse av hungerkatastrof. Dessutom måste ökningen av livsmedelsproduktionen i u-länderna ske på ett sätt som inte föröder jordens resurser, som inte leder till jordförstöring och ökenutbredning. För det fjärde: Alla länder måste med gemensamma ansträngningar trygga sin energiförsörjning. Det är en förutsättning för tillväxt och utveckling, både för i-länder och för u-länder. Världen står inför en gigantisk omställning på energiområdet, där den samlade energiförbrukningen kommer att öka samtidigt som energin blir allt dyrare. De fattiga länderna har svårast att klara denna omställning. De har drabbats mycket hårt av de ökande oljepriserna, och många länder hotas av försörjningskatastrofer genom att den traditionella energiresursen, ved, förbrukas i alltför snabb takt. För att hejda denna utveckling krävs en kraftfull satsning på inhemska energikällor också i u-länderna, ökad olje-, gasoch kolprospektering, ökade satsningar på vattenkraft, mer systematiskt utnyttjande av förnybara energikällor, nyplantering av skog för att ersätta avverkning osv. Detta ställer anspråk på väldiga finansiella resurser, som många länder inte har möjlighet att få fram på egen hand. Här behövs alltså internationell samverkan, och vi hoppas att FN-konferensen i Nairobi i augusti i år om nya och förnybara energikällor skall ge värdefulla impulser för ett sådant samarbete. Vilka insatser, herr talman, kan då Sverige göra i detta internationella arbete för en mera rättvis världsordning? Den viktigaste insatsen vi kan göra är att trots våra egna ekonomiska svårigheter hålla fast vid en målmedveten och långsiktig biståndspolitik. Enprocentsmålet är och måste förbli ett viktigt inslag i vår utrikespolitiska profil på samma sätt som neutraliteten och vårt stöd till FN. Det finns ett nära samband mellan våra utrikespolitiska och biståndspolitiska målsättningar. Genom att via biståndsoch u-landspolitiken verka för social utjämning och politisk demokrati i u-länderna verkar vi också för stabilitet och fred, något som självklart är i vårt eget nationella intresse. Omvänt riskerar ekonomisk stagnation — liksom en mycket ojämn inkomstfördelning — att leda till politisk oro, destabilisering och i värsta fall till våld och konflikter med internationella förvecklingar som följd. Det ömsesidiga beroendet mellan ioch u-världen är alltså inte enbart ekonomiskt utan även politiskt. Det grundläggande — och i sig fullt tillräckliga — skälet för bistånd är moraliskt. Det handlar om att visa solidaritet med människor som har det svårt. Men insikten växer att även vårt egenintresse leder till samma slutsats, nämligen att resursöverföringarna till u-länderna måste öka. Vi har därför i internationella sammanhang hårt drivit frågan om s.k. massiva resursöverföringar, om en ökning av Världsbankens utlåningskapacitet, bl.a. för energiändamål. På sistone har vi också tagit upp frågan om vilka metoder för internationell beskattning som kan vara praktiskt och politiskt lämpliga. Också i vårt bilaterala bistånd har vi satsat på åtgärder, som ökar överföringarna av resurser och kunnande från Sverige till u-länderna utöver det traditionella biståndet. Det gäller Swedfunds verksamhet, som syftar till att engagera svenska företag i u-världen. Och det gäller inte minst de förmånliga u-landskrediterna. Hit kan också räknas de särskilda exportkreditgarantierna för länderna i tredje världen. Det har sagts i debatten att de här inslagen i biståndspolitiken skulle vara tecken på en ökad kommersialisering av det svenska biståndet. Jag noterar med tillfredsställelse att man från socialdemokratiskt håll inte har följt upp det resonemanget med att kräva att de här verksamheterna skall upphöra. Jagtror att det är klokt, eftersom vad det egentligen handlar om inte alls är att kommersialisera biståndsinsatserna utan att försöka få in mer biståndsinsatser i den kommersiella verksamheten. Vad det handlar om är att engagera kapital inom näringslivet, kapital som annars inte alls på något sätt skulle ha kunnat slussas till de u-länder som är i störst behov av hjälp. Den biståndsinsats som görs för att det här skall bli möjligt är mycket obetydlig. Samtliga dessa inslag i vår u-landspolitik syftar till att — med måttliga insatser av biståndsmedel — mobilisera privat kapital, och ofta också kunnande, för överföring till u-länderna, kapital som annars sannolikt inte hade kommit att användas för utvecklingsändamål, som jag nyss sade. Vi kanaliserar också dessa kapitalströmmar just till de länder och de områden där vi tror att de har särskilda utsikter att bidra till utveckling. En betydande del av vårt bistånd — f.n. en tredjedel — går genom de internationella organisationerna. Det är ett naturligt uttryck för vår strävan att stärka FN:s och de internationella organisationernas roll i utvecklingssamarbetet. Genom ett nära samarbete med de övriga nordiska länderna kan vi ytterligare stärka vårt inflytande i de internationella diskussionerna. Sedan början av 1960-talet har vi också ett nordiskt samarbete i det bilaterala biståndet. F. n. pågår fem olika nordiska projekt, i Tanzania, i Kenya och i Mogambique. Detta samarbete regleras av den nyligen undertecknade Köpenhamnskonventionen, som är en modernisering av det tidigare gällande avtalet om nordiskt samarbete på biståndsområdet. Vi ökar också satsningen på bistånd via enskilda organisationer. I regeringens budgetförslag och i utrikesutskottets betänkande föreslås en rejäl höjning av den anslagsposten. Därtill kommer förslaget om statligt stöd till en ny fredskår, som kommer att inrättas i de enskilda organisationernas regi. Dessa satsningar gör vi därför att vi är övertygade om att detta är en bra form av bistånd — engagerat, obyråkratiskt och effektivt. Vårt stöd till de kristna organisationernas, till fackföreningsrörelsens, handikapporganisationernas och andra folkrörelsers biståndsverksamhet är ett stöd till den idealitet och det personliga engagemang som har varit och måste förbli grunden för alla svenska biståndsinsatser. Det är också den kanske främsta formen av stöd, som vi kan ge för att främja en demokratisk utveckling i u-länderna. Vi söker också i vårt biståndssamarbete — både multilateralt och bilateralt — lägga ökad vikt vid skyddet av miljön och den ekologiska balansen. I många u-länder pågår en dramatisk förstöring av livsmiljön. Huvudorsaken till miljöförstöringen är i många fall att snabbt växande befolkningsgrupper tvingas att överutnyttja skogen, marken och vattentillgångarna för att överleva. Ett stigande befolkningstryck, energikrisen och livsmedelskrisen bildar en fattigdomens onda cirkel, som hotar att leda till ekologisk katastrof i många områden. Dessa fundamentala samband måste ägnas ökad uppmärksamhet i det internationella biståndssamarbetet. Vi måste aktivera de internationella organens verksamhet på miljöområdet. Vi har t.ex. föreslagit att FN:s miljöprogram, UNEP, ges ökade resurser. Men också i vårt bilaterala bistånd måste miljöaspekter och ekologiska samband ges större tyngd. I årets budgetproposition föreslås bl.a. ett särskilt anslag på 30 milj.kr. för miljöoch markvårdsinsatser. Också i det reguljära biståndssamarbetet i mottagarländerna måste miljön ges en mera framträdande plats. Redan i dag går betydande summor till t.ex. skogsplantering eller vattenvård. F.n. förbereds svenska insatser i det torkdrabbade Sahel-området i Afrika. Det gäller bl.a. byskogsprojekt i Senegal, Övre Volta och Niger, där det svenska stödet kommer att kanaliseras genom de internationella organisationer som redan är verksamma i området. Herr talman! Vid sidan av de frågor som är aktuella i nord-syd diskussionen finns en rad andra områden, som är centrala i den svenska biståndspolitiken. De senaste årens utveckling visar att det är de allra fattigaste länderna — särskilt i Afrika — som kommer att möta de svåraste problemen på 1980-talet. Det svenska biståndets inriktning på de fattigaste länderna måste därför bestå. Under senare år har det svenska biståndet haft en markerad södra Afrika-profil. Såväl i riksdagen som i den allmänna opinionen har det rått en bred uppslutning kring vårt humanitära stöd till befrielserörelserna, flyktingarna och de fria staterna i södra Afrika. Vårt bistånd är ett led i kampen mot apartheid och ett stöd till de fria staterna i deras strävan att göra sig, så långt det är möjligt, ekonomiskt oberoende av Sydafrika. Omkring en miljard av det svenska biståndet satsas i år på stöd till just den här regionen. Det svenska humanitära biståndet i Latinamerika inleddes efter militärkuppen i Chile 1973. Till en början gällde det stöd till Chile-flyktingar och till personer, som förföljdes i landet. Efter hand har denna typ av bistånd utsträckts till att omfatta även andra förföljda grupper i Latinamerika. Vi stöder flyktingar, ger hjälp åt politiska fångar, vi bistår anhöriga till dem som dödats eller fängslats. I dag är detta humanitära bistånd i Latinamerika viktigare än någonsin. De mänskliga rättigheterna kränks systematiskt av militärregimer, som i varje folkligt krav på rättvisa ser en internationell konspiration. Det gäller t.ex. El Salvador och Guatemala, där militärjuntor med brutalt våld och ett urskillningslöst dödande försöker slå vakt om sina privilegier och ett nära nog feodalt maktsamhälle. Biståndspolitiken är — som jag tidigare betonat — en väsentlig del av Sveriges utrikespolitik. Jag är glad att också Gertrud Sigurdsen underströk den saken. Den måste präglas av långsiktighet och fasthet. Vi måste komma ihåg att bistånd i större skala är en 1970-talsföreteelse. Det är inte mera än 5-6 år sedan vi uppnådde enprocentsmålet i Sverige. Vi måste komma ihåg att många av våra mottagarländer bara har varit självständiga i några få år och att det tar lång tid att befria sig från det koloniala arvet och också ganska lång tid att leva upp till de kanske relativt barska krav på effektivitet som vi ställer i den här debatten. Vi måste vidare komma ihåg att dessa länder under 1970-talet inlett sina utvecklingsansträngningar mitt i den värsta kris som världsekonomin upplevt sedan krigsslutet. Allt det här måste vi ha i minnet när vi diskuterar biståndet och biståndets resultat. Vi måste visa tålamod och se realistiskt och nyanserat på u-länderna och deras förutsättningar. Vi måste i framtiden göra mer för att konsolidera redan gjorda biståndsinsatser, t.ex. se till att vi gör färdigt det vi håller på med innan vi kastar oss in i nya biståndsprojekt. Men kravet på långsiktighet får inte innebära att vi avsäger oss all handlingsfrihet. Inom ramen för de mål och de riktlinjer som en enig riksdag ställt upp för biståndet finns tillräcklig rörelsefrihet för att möta de krav som nya behov och ny kunskap ständigt kommer att ställa. Men principen om landprogrammering innebär inte att vi skulle vara förhindrade att i en aktiv dialog med mottagarländerna ge vår syn på biståndets innehåll och på utformningen av konkreta projekt eller program. Landprogrammeringen är inte heller något hinder för att vi på svensk sida satsar mera på sektorer där vårt eget kunnande är särskilt stort eller höjer kraven på effektivitet och utvärdering av vårt bistånd. Herr talman! Våra egna ekonomiska problem och vår egen välfärd har stått i centrum för debatten den senaste tiden. Det kan vara lätt att glömma att vi trots allt lever i ett privilegierat samhälle i Sverige. Det är en moralisk plikt att hjälpa människor i nöd. Men vi måste sluta att se u-länder som osjälvständiga, maktlösa och hjälpbehövande. Det handlar i hög grad om länder som vi måste samarbeta med för att bygga en bättre, rättvisare och tryggare tillvaro för oss alla.
Herr talman! Det var ett vackert tal som utrikesministern höll, men i långa stycken mycket substanslöst. Han glider snabbt förbi de viktiga frågor som har tagits upp och kritiserats här, bl.a. kommersialiseringen av svenskt bistånd. Till att börja med säger Ola Ullsten att det inte bara finns moraliska skäl att bedriva biståndsarbete utan att det också finns en stor part av egenintresse. Det är just detta det handlar om när vi kommer in på frågan om kommersialiseringen av bistånd. Privata företag, stora multinationella bolag, går inte in i något slag av biståndsarbete av moraliska skäl, utan de går in i biståndsverksamheten på grund av egenintresse, för att de ser att det finns pengar att tjäna. Det är detta som gör att man blir orolig, när man ser hur det svenska biståndet, i och för sig långsamt och smygande, har ändrat karaktär under de borgerliga regeringarna. Om man på ett tidigt stadium släpper in privata företag men säger att det inte är fråga om en kommersialisering av biståndet utan om att föra in biståndet i det kommersiella arbetet, då är man inne på mycket farliga vägar. Om alltmer av det svenska biståndet kanaliseras via fonder av olika slag, privata industriprojekt o. d., måste detta uppmärksammas och kritiseras. Då kommer nämligen inte biståndet de fattigaste till godo, Ola Ullsten. Jag saknar fortfarande, trots det mycket positiva vidhållande vid programländer som Ola Ullsten här gav uttryck för, kommentarer till det faktum att det inte hjälper att tala om de fattigaste länderna. Det finns många länder som är mycket fattiga, men där all utifrån kommande hjälp aldrig någonsin når fram till de fattigaste människorna. Och det är detta som är viktigt, när vi väljer var vi skall satsa våra pengar. Sedan några ord om multilaterala engagemang. Vi har kritiserat dessa och sagt att de bör inskränkas. Och jag vill citera ur propositionen, där regeringen själv skriver följande om de multilaterala satsningarna: ”Nya organ och fonder kan nämligen leda till samordningsproblem, dubbelarbete och slöseri med resurser. Administrationskostnaderna växer och biståndet fördyras.” Här har alltså regeringen mycket riktigt varit uppmärksam på att det kan finnas risker med dessa multilaterala satsningar. Därför är skälen ännu starkare för att vi skall vara sparsamma med multilaterala insatser — minska dem i stället för att öka dem.

Herr talman! Låt mig börja med att instämma i vad Gertrud Sigurdsen och andra talare har sagt om att det stora antalet reservationer kan ge intryck av en större oenighet mellan de olika partierna än vad som finns. Genom att peka på enigheten om de grundläggande biståndsmålen kan vi vederlägga ett sådant synsätt. Den oenighet som finns har det kort och koncist redogjorts för i första hand i den inledande sammanfattningen i den socialdemokratiska motionen 1206 samt givetvis i reservationerna vid utskottets betänkande, där jag skall beröra reservationerna 17, 18, 19 och 22. Ett par decenniers bistånd från i-länder till u-länder har givetvis haft effekt i olika avseenden. Grunden till världens efter andra världskriget ökade engagemang i utvecklingsländerna var till en början rent humanitär. En långtgående underutveckling, politisk instabilitet, livsmedelsbrist, en skrämmande låg medellivslängd och en med befolkningsökningen växande analfabetism gjorde insatser nödvändiga av rent humanitära skäl. Med förbättrade förhållanden och växande politisk självständighet, med nya statsbildningar och frigörelse från kolonialmakter förändrades inte bara u-ländernas medvetenhet utan också deras kapacitet att tillgodogöra sig bistånd av varierande slag. Ordet utveckling blev väsentligt i det internatio nella biståndsarbetet. Nya internationella organ tillskapades, och satsningen på större projekt blev allt vanligare också i det bilaterala hjälparbetet. I princip har ända från början stor, i de flesta fall avgörande, vikt fästs vid mottagarländernas egna önskemål när det gäller utformandet av bistånd. Under det senaste decenniet har en förändring skett av utvecklingsländernas preferenser. Man önskar i allt högre grad industriellt samarbete. I olika sammanhang framförs krav på förmånliga krediter och på ökad industrialisering. Vid socialdemokraternas u-landspolitiska seminarium här i riksdagen för några veckor sedan betonades alldeles särskilt detta från u-landshåll. Det är därför svårt att förstå den indignation med anledning av en ökad kommersialisering av det svenska biståndet som socialdemokraterna visar i sin motion. I reservation nr 19 går man emot regeringens förslag om 120 miljoner till förmånliga krediter, trots att de önskemålen är med kraft framförda i olika sammanhang från u-ländernas sida. Man går emot förslaget genom att hänvisa till att några krediter ännu inte utbetalats. Riksdagen godkände systemet med förmånliga krediter i höstas, men medlen — 60 milj.kr. — hade redan tidigare godkänts av riksdagen. Krediterna har i praktiken bara stått till förfogande sedan den 1 juli förra året. Det rör sig inte heller om några stora belopp. När det gäller förmånliga krediter är beslutsordningen sådan, att ett första beslut om huruvida ett tilltänkt projekt faller inom ramen för systemet fattas av dens.k. samarbetsberedningen, som ju också handhar frågor om bredare samarbete. I denna beredning görs en bedömning i enlighet med av riksdagen fattat beslut, och hittills har tre projekt tillstyrkts. Detta kan vem som helst av utrikesutskottets ledamöter få upplysning om. Sedan beredningen tillstyrkt inleds de mer detaljerade förhandlingarna mellan parterna, och projektet beslutas mellan dem. Pet slutliga beslutet om utbetalning av medlen fattas av exportkreditnämnden, och i så måtto har socialdemokraterna rätt att dit har ännu inte beslutsprocessen hunnit. Men entydigt är att behovet av sådana krediter är stort och att krediterna är efterfrågade i mottagarländerna. Utskottsmajoriteten har därför yrkat avslag på reservation nr 19. Herr talman! Vid resor ute i världen och vid kontakter med våra ambassader noterar vi ofta synpunkter som är värdefulla. Jag har svårt att tro att de socialdemokratiska ledamöterna av utskottet inte själva kunnat uppleva den positiva inställning som systemet med olika former av kreditlättnader har ute i världen. Olle Göra sson använde här uttrycket att vår industri var hopplöst underutvecklad när det gällde att få fäste och att få anbud godtagna beträffande projekt av olika slag i u-länderna. Jag vill framhålla att det utifrån de erfarenheter vi har gjort finns skäl att peka på den stora uppskattning som det av handelsdepartementet administrerade icke-biståndsfinansierade stödet till projektexport har mött. Stödet är avsett till förundersökningar och anbudsgivning, och det ger möjlighet för svensk industri att komma in på ett tidigt stadium. Det är nämligen den möjligheten som svensk industri i jämförelse med andra västländers industrier har saknat. Genom att komma in på ett tidigt stadium kan man komma med i den internationella konkurrensen om projekt i utvecklings länderna. En allmän tillfredsställelse har ju också kommit till uttryck när det gäller det nya anslaget inom handelsdepartementet. Herr talman! Jag vill här med några ord beröra det särskilda yttrande nr 4 som avgivits av de moderata ledamöterna i utrikesutskottet och som gäller det bundna biståndet. 1973 års beslut i riksdagen om bundet bistånd grundades på önskan att minska de negativa verkningarna av biståndet på vår betalningsbalans. I en tid av sviktande betalningsbalans ökar betydelsen av att svenska biståndsmedel används för inköp av varor och tjänster från vårt land. Vi kan från svensk sida konstatera att vårt återflöde av biståndsmedel vid en internationell jämförelse är utomordentligt lågt. Man räknar totalt med att ca 40 96 återkommer, varav endast 10 96 av det multilaterala biståndet och 50 960 av det bilaterala. Att den senare siffran är så pass hög kan säkert till stor del gottskrivas Bai Bang-projektet. Det finns skäl att analysera varför vårt återflöde är så dåligt. Ett skäl är säkert de band som många av u-länderna har till tidigare kolonialmakter, där språk och tradition bidrar till att man fortsätter att köpa från dessa. Den negativa inställning som från socialdemokratiskt håll gällt alla försök att på något sätt öva påtryckning på ett mottagarland att utnyttja svenska varor och tjänster vid genomförandet av ett projekt har dock säkert betytt en hel del. Med påtryckning menar jag här givetvis en satsning på upplysning, information och demonstration av våra resurser. Det bör därför erinras om att utskottet i sin skrivning säger: ”Detta hindrar inte att det är önskvärt och möjligt att uppnå en avsevärd höjning av återflödet av biståndsmedel till Sverige, särskilt vad avser anslagen till internationella organ. Detta kan ske bl.a. genom att företagen ökar sina försäljningsansträngningar på u-landsmarknaderna och genom ett närmare samarbete mellan näringslivet och biståndsmyndigheterna.” Bakom detta uttalande står ett enhälligt utskott. Vår ställning när det gäller återflödet framstår som särskilt dålig, om man jämför med förhållandena för andra biståndsgivande länder. De flesta har ett återflöde på över 50 90, i många fall över 80 70, och för vissa västländer är siffran över 100 96. Om vi i Sverige skulle kunna öka vårt återflöde från 40 20 till 60 26, skulle det kunna innebära en minskad belastning på vår betalningsbalans med uppemot 1 miljard kronor — plus de effekter detta skulle ha på sysselsättning och produktion här hemma. Vi har från moderat sida gjort den bedömningen att det i framtiden — om inga internationella överenskommelser kommer till stånd — kan bli nödvändigt att åtminstone temporärt höja också den formella bindningsgraden. Det är nämligen fel att säga att det inte finns ett samband mellan denna och det totala återflödet. När länder skaffar tjänster och varor från ett land, skapas därmed kunskap om detta lands resurser och möjligheter att leverera varor av olika slag. All internationell erfarenhet visar på ett sådant samband. Den förändring som ägt rum i u-länderna — till stor del beroende på decenniers biståndsverksamhet — har på alla fronter skapat en ökad efterfrågan på kommersiellt bistånd. Om jag minns rätt har man också från socialdemokratiskt håll påpekat att kommersiellt samarbete med u-länderna har ett värde. Det är därför faktiskt svårt att förstå att just ett kommersiellt bistånd skulle försvåra u-ländernas strävan till social och ekonomisk rättvisa. vilket framförs i reservation 2. Skall inte biståndet i stället alltmera få karaktären av samarbete? Här finner jag logiken litet oklar. Helt klart framgår emellertid att socialdemokraterna tycker att det bilaterala direkta biståndet till våra programländer är att föredra framför andra former av bistånd. Ju högre grad av socialism ett land styrs med. desto mer angelägen blir tydligen ökningen av biståndet till landet i fråga. Där finns en samhörighet mellan de socialdemokratiska och de kommunistiska äskandena som är påtaglig. Denna inställning medför givetvis skepticism eller motvilja mot andra typer av bistånd, t.ex. den särskilda programverksamheten. Fru talman! När det gäller de miljarder som vårt land lägger ut på bistånd måtte det väl ändå finnas en marginal för särskilda åtgärder. Det kan vara insatser för handikappade eller för drogfria miljöer — ämnen som har aktualiserats i år — det kan vara insatser för hälsovård. kooperation. undervisning, energi och mycket annat. Av värde är också att sådant som människor i vårt land finner angeläget kan ges utrymme i vårt bistånd och därmed öka intresset och viljan i fråga om biståndet. Jag kan inte se det socialdemokratiska förslaget i reservation nr 17 som annat än litet småaktigt och stelbent. Utskottet har också yrkat avslag på det socialdemokratiska förslaget i reservationen. Det är ändå så, att det inte bara är information till svenska folket — även om den är av nog så stor betydelse — som skapar förståelse för svenskt bistånd. Socialdemokraterna vill i reservation nr 22 höja anslaget till information med ytterligare 2 miljoner, och det går kanske bra att göra av med de miljonerna. Men jag tror inte att det i huvudsak är ytterligare informationsmedel som behövs. 22 miljoner har föreslagits av regeringen och av utskottsmajoriteten. och det är mycket pengar. 24 miljoner är visserligen mer, men skillnaden kan knappast få någon ökad effekt på biståndsviljan. Jag har inte kunnat få fram att någon organisation som önskat få anslag till u-landsinformation har blivit utan, och jag vore glad om någon av de socialdemokratiska ledamöterna visar på ett sådant fall. Jag är helt övertygad om att en satsning på särkilda program är betydligt mer verkningsfull ur biståndssynpunkt och också när det gäller effekten på den svenska biståndsviljan. Till sist, fru talman, några ord om vårt bredare samarbete med Cuba. Här har utskottet gjort ett tillkännagivande genom att begränsa det bredare samarbetet till samma summa som föregående år, dvs. 5 miljoner. Socialdemokraterna yrkar i reservation nr 18 på 20 miljoner. Grunden till detta senare yrkande är oklar. Cuba uppfyller på intet sätt kravet på att höra till de fattigaste länderna — jag minns ännu ett engagerat anförande i kammaren av Birgitta Dahl om hur utomordentligt allting var ordnat i Cuba när det gällde hälsovård, utbildning, barntillsyn m.m. Cuba uppfyller däremot klart kraven när det gäller att bedriva aggressiv militär verksamhet utanför sitt lands gränser, och kubanska trupper har funnits eller finns i 16 olika länder. Cuba ger fullständig utbildning för gerillatrupper från många olika länder, man har skapat en ökad oro i Latinamerika, och åtminstone Colombia har upphört med diplomatiska förbindelser med Cuba. Åtskilliga miljoner kronor har nedlagts på militär verksamhet i afrikanska och andra länder. Som utskottet ser det är det då inte förenligt med de svenska biståndsmålen att höja anslaget för bredare samarbete till 20 miljoner. Den sociala och ekonomiska utveckling i Cuba som socialdemokraterna ömmar för i sin motion kan säkert komma till stånd, om Cuba i högre grad begränsar sina insatser till det egna landet. Fru talman! Jag talade tidigare om en förändring i u-länderna med följden att på sikt också biståndet förändras till karaktär och utformning. Det finns emellertid en sak som knappast förändras, utan som tvärtom ser ut att bli ett av de allra svåraste problemen för världen att lösa i framtiden. Jag syftar på flyktingsituationen i världen. Båtfolket i Indokina hade ett nyhetsvärde, och genom samlade insatser lyckades tragiken hävas och förhållandena förbättras. Hälften av världens kanske 10 miljoner flyktingar finns emellertid i dag i Afrika. Aprilkonferensen med UNHCR i Geneve har i någon mån riktat världens blickar på flyktingsituationen i Afrika. Den är oerhört svår. Jag har också i samband med utskottets skrivning kommit fram till att det — som har anförts här tidigare — hade varit klart felaktigt att stödja det socialdemokratiska förslaget att direkt avveckla biståndet till Pakistan som tillsammans med Somalia och Sudan har så stora problem med fiyktingsituationen. I dag har vi inom UNHCR en budget på 500 miljoner dollar, som finansieras av de ledande väststaterna, och när det gällde båtflyktingarna ställde man upp. Man är i dag inte lika glad åt att ge stöd till marxistiska stater eller till afrikanska stater över huvud taget när det gäller flyktingbiståndet. Man kan t.ex. konstatera att Sovjet inte lämnar en enda kopek till det internationella flyktingbiståndet. Tragiken är enorm, och jag tycker, att när man diskuterar svenskt bistånd och den förändring som skett i u-världen, får man inte glömma bort de kvarstående och av mänskligt lidande fyllda problem som ännu är så långt ifrån sin lösning. Fru talman! Jag skall med det anförda be att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Fru talman! Låt mig börja med att hålla med Olle Göransson om att vi självfallet skall skilja på svensk industripolitik och biståndsverksamhet. Jag kan inte här gå in och diskutera svenska industriprojekt, och jag har inte heller något ansvar för sådana projekt i u-länder eller någon annanstans. När det däremot gäller svenska statsmedel och svenskt bistånd som satsas på industriella projekt, även i samarbete med svenska industrier, är det självfallet i samhällets intresse att den verksamheten går bra. Vi har tidigare kunnat konstatera — det vet Olle Göransson lika väl som jag —att man i andra länder, inte minst i det socialdemokratiskt styrda Norge, har långa listor på stödåtgärder i syfte att underlätta för den egna industrin att ute på fältet kunna göra insatser som både mottagarlandet och det egna landet har glädje av. Den typen av verksamhet har Sverige tidigare varit förhindrad att bedriva, just därför att vi haft sämre möjligheter att hävda oss i den typen av konkurrens. Sedan säger Olle Göransson att vår biståndsverksamhet självfallet inte skall ge utrymme för avsättning av svenska surplusprodukter. Det håller jag också med om. Men vad det gäller är att hos mottagarlandet skapa kunskap och erfarenhet om i vilken mån Sverige kan stå till tjänst med varor som hör ihop med projekt, om vilket enighet nåtts mellan givarlandet och mottagarlandet. Sedan till frågan om var problemet verkligen ligger. Det har hittills varit bl.a. det höga kostnadsläget, där Sverige har haft svårt att hävda sig i en internationell konkurrens. Men det har också varit u-ländernas tradition att köpa från länder där man alltid tidigare har köpt. Jag tycker kanske att det är svekfullt att säga att det är svensk industri som misslyckandet helt och hållet faller på. Man kan väl säga att det är i marknadsföringen från det svenska biståndsorganets sida och från ambassadernas sida som felet har kunnat ligga. Men i det avseendet har årets budgetproposition klart visat på de stora satsningar som man skall göra från departementets sida för att råda bot på de missförhållanden som eventuellt har rått. Jag vill också hänvisa till det citat som jag läste upp ur utskottsbetänkandet tidigare.